Herr talman! Sent i går kväll — någon sade att det var i spöktimmen — äntrade jag den här talarstolen och höll en lång utläggning. Den har i dag uppkallat herr Bohman och en del andra till protest och till temperamentsfulla och indignerade angrepp. Nåväl, har herr Bohman manat fram spöket är det väl bäst att jag åter äntrar talarstolen och tar upp en del av resonemangen med honom. Mitt anförande i går handlade om marklagstiftningen och dess betydelse för bostadsbyggande och naturvård. Jag kom också in på ideologiska skiljelinjer mellan partierna när det gäller sättet att se på äganderätt till mark. Herr Bohman är naturligtvis inte främst indignerad över mitt anförande utan över den lagstiftning som vi i dag diskuterar. Han säger att det är en lagstiftning, som bryter med rättssamhällets grundläggande principer, och över huvud taget en lagstiftning som inför ett stort element av rättsotrygghet i vårt samhälle. Den bryter sönder något av grundvalarna för det gamla svenska rättssamhället. Den princip framför alla andra som vi, enligt herr Bohman, tycks bryta mot genom den här lagstiftningen är kravet på att man skall behandla alla lika i detta sammanhang att alla markägare skall behandlas lika. Om en markägare får bygga på sin mark, skall andra också få göra det eller i annat fall få kompensation i någon form. Rätt många gånger har jag haft tillfälle att lyssna till herr Bohmans och moderaternas markpolitiska idéer, och jag har fattat att detta med likabehandling är något mycket centralt för er. Det kan då vara på tiden att vi äntligen försöker komma till tals och resonera i sak för att se om vi möjligen kan vara överens någon bit och konstatera var meningarna sedan bryter sig. Det kan vara rätt fruktbart att börja med att undersöka om man är överens om någonting. Jag tycker mig ha kunnat konstatera att vi ändå är överens om vissa ting. Samhället måste ha vissa befogenheter. Vi måste ha kommuner som kan planera bostadsmiljöer och fritidsområden, och vi måste ha kommuner och länsstyrelser som kan värna om markoch naturtillgångar, skydda kuster och hålla dessa öppna osv. Vi måste ha en lagstiftning som skyddar grusåsar, så att vi undviker grustag som river upp de vackraste landskapen. Vi måste ha en lagstiftning om vattnet, så att älvar kan bevaras och så att inte vem som helst som äger fallhöjd kan anlägga ett kraftverk. Detta är elementa som jag tror att vi är totalt överens om, herr Bohman och jag. Men det betyder till en början i så fall att vi där behandlar markägare olika. Den ene får bygga, den andre får inte bygga. Var kommer då likabehandlingen in? Jo, säger herr Bohman, då får vi åstadkomma rättvisa på det sättet att vi ger ersättning till den som inte får bygga. Det låter ju väldigt bestickande. Men det betyder i så fall ganska mycket av ersättningar, skall jag säga. Tänk t.ex. på det fallet att vi skall bygga ut en ny tätort med centrumbebyggelse, bostadsbebyggelse, parker och grönområden. De markägare, som inte får bygga centrumbebyggelse eller bostadshus utan har mark som delvis blir grönområden, de skall då ha ersättning och sättas i samma goda ställning som om de hade fått bygga höghus på sin mark i stället — i likhetens namn, förmodar jag. Det är i varje fall konsekvensen av ett sådant resonemang. Om den ene som har en markbit vid kusten får bygga en sommarstuga där, då skall den andre som har en markbit vid kusten också få bygga en sommarstuga eller — om förbud utfärdas — erhålla ersättning, så att han blir ekonomiskt sett lika väl ställd som om han fått bygga stugan. Jag kan fortsätta uppräkningen. Det är naturligtvis likadant med grusåsen, om man vill vara konsekvent. Får man inte sprätta upp grusåsen, skall man ha ersättning. Det är otillständigt att den ene får anlägga grustag men inte den andre. Den som får förbud på sig skall försättas i samma goda ekonomiska position som om han hade fått öppna grustag. Jag kan övergå till älvarna och vattenfallen. En del företag som äger fallhöjder får bygga kraftverk. Den som inte får bygga kraftverk skall då tydligen ha ersättning, så att han blir ekonomiskt lika väl ställd som om han hade fått anlägga kraftverk. Vitsen med likabehandlingen via ersättningar är att man skall betala full ersättning, som herr Bohman brukar uttrycka det. Den som får ersättning skall komma i lika god ställning ekonomiskt sett som om han i stället hade fått bygga på det sätt han själv önskat. Det är rätt intressant att konfrontera dessa teorier och deras konsekvenser redan med dagens lagstiftning, herr Bohman. Enligt 1947 års byggnadslag kan kommunerna faktiskt bestämma var tätbebyggelse får komma till stånd. Den som inte får bygga på sin mark har inte rätt till ersättning härför. Skall vi riva upp 1947 års byggnadslag? Vattenlagen har ett aktningsvärt datum. Den tillkom 1918. Den som inte får anlägga ett kraftverk får inte ersättning härför. Skall man riva upp denna lag och bygga på den motsatta principen för att få fram den likabehandling som herr Bohman efterlyser? Man måste verkligen undra, när man läser i aktstyckena. I pressmeddelandet från moderaternas marklagsgrupp, som jag omnämnde i går, står just att man beklagar att dåvarande högern under 1950 och 1960-talen och senare hälften av 1940-talet inte var tillräckligt vaksam mot den smygsocialisering som berövade markägarna deras ersättningsrättigheter. Man nämner uttryckligen byggnadslagen såsom exempel och drar i förbifarten också fram strandlagen och naturvårdslagen. Även herr Wennerfors talade i går utförligt om smygsocialisering. Han skulle prestera bevis. De bevisen blev helt enkelt en historik över marklagstiftningen, där han räknade upp praktiskt taget alla marklagar som har antagits sedan andra världskriget. Han startade med 1945. Alla marklagar var tydligen exempel på smygsocialisering. Är herr Bohman så konsekvent i sitt krav på likabehandling att han vill riva upp 1947 års byggnadslag, 1964 års naturvårdslag, osv.? Det skulle vara rätt intressant att få en precisering. Man kan ana att han är ute efter någonting åt det hållet, men det skadar inte om vi får besked av honom själv. Vad skulle det då leda till om man hade den ordning som herr Bohman efterlyser? Jo, det skulle leda till att en fruktansvärd massa ersättningar måste betalas till olika typer av markägare. Vem skall betala dem? Det måste naturligtvis skattebetalarna finansiera stat och kommun. Det kommer inte att röra sig om små summor i praktiken. Men det betyder om vi talar klartext att för att åstadkomma rättvisa mellan olika markägare — en rättvisa som består i att när den ene får bygga men inte den andre skall det betalas ut pengar — så måste skattebetalarna för att undvika avundsjuka mellan olika markägare subventionera de besvikna markägarna. Det är den praktiska innebörden av de teorier som herr Bohman med sådan frenesi förfäktar. När herr Bohman polemiserar mot oss i marklagstiftningsfrågor, försöker han frammana bilden av att vi är ute i ogjort väder, att det inte finns några problem och att det ligger något slags avundsjuka mot de rika markägarna bakom allting. Det är vår ovilja mot de — enligt herr Bohman — fåtaliga markspekulanterna och de stora vinsterna på markaffärer som är drivkraften för hela vår lagstiftning. Men så förhåller det sig faktiskt inte. Markprisstegringen är förvisso, herr Bohman, ett ont, därför att skyhöga markpriser i sista hand måste betalas av skattebetalare, hyresgäster, villaköpare och för all del sommarstugeköpare.

Hur kan det ligga till med detta? Se t.ex. först på byggnadslagen! Det är meningen att kommunerna skall ha rätt att planera och bestämma var det får byggas och var det inte får byggas. För detta behövs instrument — lagar och tillgång till mark. Stiger markpriserna blir det dyrt för kommunerna själva att köpa mark, och i den mån de använder sig av möjligheten att utfärda byggnadsförbud blir det också synnerligen dyrbart. Det kan bli ekonomiskt oöverkomligt. Undersöker vi i stället naturvårdslagen och de möjligheter vi där har skaffat oss att förbjuda t.ex. bebyggelse som är olämplig på en kust för att hålla den kusten öppen och tillgänglig för alla som vill ha bad och rekreation, är det samma sak där: stiger priserna våldsamt på grund av hård konkurrens om marken blir det dyrare och dyrare för länsstyrelserna, dvs. staten och skattebetalarna, att åstadkomma sådana förbud. Det är ingen skillnad om man i stället som exempel tar grusåsar eller någonting annat som naturvårdslagen skyddar. Jag skall visserligen inte upprepa gårdagens anförande, men ett par exempel är ändå värda att granska något litet. Som exempel på vad det kostar länsstyrelserna att värna om naturen i allas vårt intresse nämnde jag Ägnö på Erstaviks fideikommiss. På en liten ö vill man hålla naturen öppen för att alla skall kunna komma dit för att bada och ströva omkring. På större delen av denna ö utfärdades byggnadsförbud. Expropriationsdomstolen säger att staten skall betala 2 450 000 kronor för att vidmakthålla det förbudet! Då är att märka att man inte berövat markägaren hans mark, utan han skulle dels få behålla sin mark, dels få 2450 000 kronor för att han inte fick bygga sommarstugor på den och sälja. Nu pågår för all del fortfarande process om detta, varför det är möjligt att siffran 2 450 000 kronor när alla processer är slutförda inte blir slutgiltig. Det reserverar jag mig för. Detta exempel visar dock vilka groteska summor pengar det kan handla om, och får markprisstegringen fortsätta blir det bara värre och värre. Vi behöver en lagstiftning som håller markvärdestegringar borta, och vi behöver ersättningsregler som är rimliga. Jag nämnde på tal om grusåsar Sundbyholmsåsen. Vi har ganska gott om grusåsar och vackra landskap av den typen i det här landet. Men när vi skulle skydda en bit av Sundbyholmsåsen och hindra markägaren från att öppna grustag där, måste staten gå in och köpa. Det kostade 1 miljon kronor för mark som betingade några få tusenlappar ett par decennier tidigare. Detta säger väl också någonting om vilka blockeringar av myndigheternas handlingsmöjligheter, dvs. av lagarna, som generösa ersättningsregler kan medföra. Säger inte det senaste exemplet herr Bohman någonting? Sedan naturvårdslagen trädde i kraft den 1 januari 1965 har 10 000 människor och företag ansökt om tillstånd att få ta upp grustag. Länsstyrelsen har orkat hålla emot i ett 80-tal fall. Det är klart att många tillstånd naturligtvis under alla förhållanden skulle ha beviljats därför att vi behöver grus, men det råder inget tvivel om — därvidlag har naturvårdsverket samma uppfattning som jag — att man har varit tvungen att släppa fram massor av markägare därför att man inte har haft råd att köpa ut dem och betala dem de ersättningar som ett förbud skulle ha dragit med sig. Nu kan herr Bohman invända: Ja, men dessa ersättningsregler beträffande grustag finns ju i dag och det finns inget förslag ännu att ändra dem. Det är inte den saken vi diskuterar. Men jag säger detta för att ge ett exempel på problematiken. För övrigt har jag lovat att vi skall anstränga oss allt vad vi orkar för att redan i vår komma med en lagstiftning som bättrar förhållandena på den punkten. Till sist en annan sak innan jag slutar.

Detta framhålles också i er partimotion i riksplaneärendet. Vi tar först detta med tryggheten! Det är klart att det är trevligt att ha en sommarstuga eller en villa. Om man har en sådan, vill man naturligtvis vara trygg i sin besittning, och jag kan också förstå att det ger en känsla av trygghet att själv äga ett hus. Men det är väl lite överdrivet att säga, att det är den bästa garantin som finns — det finns rätt många människor, som inte har villor och sommarstugor och vilkas trygghet vi bekymrar oss för, människor som känner sig som både trygga och självständiga individer. Låt oss lämna det där med trygghet och ta den andra aspekten. Jag blev rätt fundersam när jag i morse hörde herr Bohman nämna att äganderätten till mark skulle vara något slags grundval för demokrati. Vad är det för ett sammelsurium? Vad är det för konstig tanke som döljer sig bakom detta? Jag förstår väl att man kan anställa många, långa och lärda betraktelser över ämnet äganderätt och demokrati. Det kan ske i alla möjliga riktningar. Man kan tala om äganderätten i allmänhet och företagens ställning i samhället och deras makt och inflytande kontra de demokratiska organen. Men när det gäller äganderätt till mark måste frågas vad det har med vår demokrati över huvud taget att göra? Jag måste erkänna att sedan jag hörde detta i morse, har jag under dagens lopp funderat grundligt, om jag kunde hitta på något slags rimlig förklaring. Jag hittade ingenting som gick i herr Bohmans riktning, men jag hittade åtminstone en annan anknytningspunkt.

Att förverkliga den kommunala demokratins beslut när det gäller byggnadsplaner och att förverkliga riksdagsintentioner när det gäller att skydda våra kuster, det är naturligtvis svårare, om man ger äganderätten en så orimligt stark ställning som herr Bohman önskar. Därför måste det alltid vara en balans mellan markägarens och samhällets intressen. Det måste vara en balans som man inte gör en gång för alla utan som får anpassas till sin tids sociala, ekonomiska och övriga förhållanden. Vi är självfallet inte några fiender till privat äganderätt till mark — det hade jag anledning att utveckla utförligt i går. Den politik vi för inte minst på marklagstiftningens område går ju ut på att man skall ge tillfälle åt så många människor som möjligt att skaffa sig en bit av den svenska marken. Om vi håller markpriserna nere med hjälp bl.a. av lagstiftningen, så blir det litet fler som får råd att köpa sig en markbit för en sommarstuga eller för en permanentbostad. Detta är utomordentligt värdefullt. Om vi håller markpriserna nere, blir det naturligtvis också lättare för den som vill ägna sig åt jordbruk att komma över mark till ett rimligt pris. Det är bra. Låter vi priserna på jordbruksmarken springa i väg på sådant sätt, som skulle bli följden av herr Bohmans lagstiftning, ja, då blir på många håll i landet marken alldeles för dyrbar för att det skall bli möjligt att använda den till något som är så pass begränsat räntabelt som jordbruk. Titta lite på förhållandena i Skåne vid Öresundskusten och på den prisutveckling som är där, kan herr Bohman se litet av de faror som eventuellt kan hota. Herr talman! Detta om detta. Mest nyfiken är jag faktiskt att få höra om jag på någon punkt i min tolkning har missuppfattat herr Bohmans utläggning av principen att man i marklagstiftningen skall behandla alla ägare av mark lika.

Herr talman! Jag beskyllde i morse herr Lidbom för att vara politisk teknokrat, och det omdömet var inte bara negativt. Bakom det låg också en viss uppskattning av herr Lidboms obestridliga juridisk-tekniska skicklighet. Den föreläsning på nära en halv timme som vi har hört här nu och som jag skall besvara på högst sex minuter vittnar om stor skicklighet att tala, mindre skicklighet att begränsa sig och ge en motståndare tillfälle till ett ordentligt bemötande. Det kan väl herr Lidbom vara överens med mig om. Herr Lidboms anförande spände över hela fältet, ett ganska besvärligt fält att plöja. Först prisbildningen på mark. Har det ingen funktion att fylla att markpriserna varierar så att den mer eftersökta och värdefulla marken har ett högre pris än den mindre värdefulla? Hur tror herr Lidbom annars att man skulle kunna åstadkomma en gradering av markanvändningen efter angelägenhetsgrad inom näringslivet och för olika funktioner? Hur kommer det sig, tror herr Lidbom, att Stockholms stads mark i Stockholms city är den dyraste som finns? Vilken tar ut de högsta hyrorna i Stockholm om inte Stockholms stad själv i de hus man har uppfört kring Sergels torg. Känner herr Lidbom över huvud taget inte till hur kommunerna är markprisledare? Det är verkligen ingen återhållsam prispolitik som kommunerna bedriver, det trodde jag att herr Lidbom kände till. Vem har satt priset på marken i Skärholmen om inte Stockholms kommun. Man kan inte ge rättvisa, säger herr Lidbom, därför att det blir för dyrt. Är det ett resonemang som man skall behöva höra från en juridiskt utbildad departementschef i den socialdemokratiska regeringen? Om man skall ge rättvisa skall man göra det utan att ta hänsyn till kostnaden. Man kan inte sätta ett pris på rättvisan eller en övre gräns för den. Hur hänger det i annat fall ihop med er jämlikhetspolitik? Står markägarna utanför jämlikhetsresonemanget? Jämlikhet innebär väl att alla människor skall behandlas lika, alla ges lika förutsättningar. Jag utgick från det, men på den punkten har jag tydligen misstagit mig. Så bollar herr Lidbom med pengar som om det var något syndigt i och för sig. Pengarna syftar ju till att utjämna olikheter. Skall vi gå tillbaka till naturahushållningens tidevarv och betala med potatisar och morötter. Är det något fel på att ta bort ojämnheter och olikheter emellan skilda individer med hjälp av pengar? Er jämlikhetspolitik syftar ju till att jämna ut olikheter genom ekonomisk utjämning, alltså med pengar? Herr Lidbom frågade mig om jag ville upphäva byggnadslagen och naturvårdslagen. Nej, det vill jag inte, även om det finns skönhetsfläckar i dessa lagar. Det är dessa lagar jag har utgått ifrån, när jag har kritiserat regeringens förslag. Vad man än må tycka om den rättsbildning som dessa lagar innebär, utgör de rättsgrunder som vi lever efter, som människorna i det här samhället har anpassat sig efter. Det är mot den bakgrunden som människorna skall likabehandlas. Det är vad jag har krävt. Det är den rättsordning vi har i samhället, och det är den som herr Lidbom och hans vänner vill bryta ned och ersätta med någonting annat. Det finns flera hundra tusen markägare i vårt land som utgår från att de har rätt att bygga sin mark glest. Så hoppar regeringen in och lägger fram en proposition som över en natt vill upphäva den rätten. Men vi skall inte bara upphäva den rätten, säger man, utan vi skall också upphäva rätten till ersättning när vi behandlar olika människor inom denna stora ram på olika sätt. Detta anser jag står i strid med de rättsprinciper som hittills har gällt. Den uppfattningen står jag fast vid. Sen kan man säga som Er rättschef i Dagens Nyheter för en tid sedan, att vi accepterar ju en ny rättsprincip genom att vi stiftar en ny i riksdagen. Ja, det gör vi, men just i det ögonblicket bryter vi mot de rättsgrundsatser som hittills har gällt i detta samhälle. Lagstiftning och rättskipning bygger på att tillämpningen skall vara enhetlig, lika fall skall behandlas lika. Varenda människa som ställts inför rätta räknar med detta: likhet inför lagen. Varför skall inte markägare behandlas lika? Och vad är det fråga om här? Jo, det är fråga om att ta ifrån en viss markägare en rätt som han har, därför att samhället anser att det är så angeläget att det skall förfoga över den mark som den enskilde annars skulle förfoga över. Är det då inte riktigt och rimligt och rättvist och jämlikt att samhället — om det är så viktigt att det lägger beslag på marken — betalar för den? Marken har ju tydligen ett värde för samhället som är så stort att vi inte vill låta den enskilde ha det värdet kvar. Då skall vi väl betala honom för det! Jag har utgått från det. Min moderata rättsuppfattning bygger på sådana principer. Jag beklagar att den kvalificerade juristen i Kungl. Maj:ts regering inte har samma grundsyn. Sedan kan det vara svårt att tillämpa sådana principer i alla fall. Jag har aldrig krävt att alla människor som har fallhöjd — heter det så, herr specialisten skall ha generell rätt att bygga ut vattenfall om det kommer i konflikt med andra intressen. Jag har inte begärt att alla skall få gräva upp grus på ett sätt som är störande eller miljöskadligt. Här kommer avvägningsproblem in i bilden. Men vi har en lagstiftning som skall förebygga skador av grustäkter, eller hur? Vi utarbetar täktplaner och allt möjligt annat som syftar till att återställa landskapet, att bota skadorna. Alla de skrämmande exemplen som finns utmed vägen till Arlanda måste förekommas. Det är en hyfsad och bra lagstiftning. Men grus behöver vi. Vi behöver grus bl.a. för att bygga sådana här skrämmande hus som finns här utanför och på andra ställen inom den stad vars miljö Stockholms kommun har präglat. Men behöver vi grus får vi också betala för det, oavsett vem som äger det. Herr talman, det är inte jämlikt att ge mig sex minuter för att slåss med statsrådet Lidboms 25 minuter.
Herr talman! Jag beklagar, herr Bohman, denna ojämlikhet som herr Bohman sist påpekade. Den rår jag inte för. Jag kan icke ändra kammarens debattregler, men för att vi skall bli mer jämspelta skall jag mn den här gången fatta mig utomordentligt kort. Regional utveck Det är intressant att lyssna på herr Bohman. Han är missnöjd med att = ling och hushållning vi inte vill ge olika markägare rättvisa därför att det är för dyrt att med mark och vatbetala. Herr Bohman säger att i det ögonblick vi överger den gamla fina ten principen att vi skall behandla alla lika, då bryter vi med någonting väsentligt i rättssamhället. Men herr Bohman måste ha sovit ganska länge — och i så fall även under de juridiska studierna. Den här fina rättsprincipen den har vi brutit med långt innan herr Bohman och jag var födda. Sedan seklets begynnelse har man slagit fast att den som äger fallhöjden vid en älv han har inte någon ovillkorlig rätt att bygga ett kraftverk. Får han nej så får han inte ett öre i ersättning. Det är ju onekligen olika behandling. Den ene har en fallhöjd och får bygga ett kraftverk, och den andre har en fallhöjd och får inte bygga ett kraftverk. Men den siste får ingen ersättning i alla fall. Då behandlas de alltså olika, och det har vi för länge sedan godtagit i rättsordningen. Om vi skall göra sådana där skillnader mellan olika markägare så beror det på att vi får väga olika intressen mot varandra. Den viktigaste avvägningen är inte den mellan olika kategorier av markägare eller olika individer såsom markägare. Det viktigaste är avvägningen mellan samhällets intressen i vissa speciella hänseenden och den rörelsefrihet som man vill ge markägaren. Den föreställningen, att om vi gör någonting som begränsar markägarens förfoganderätt skall vi betala, den utgår ju också från den egendomliga tanken att markäganderätten är någonting heligt som man helst inte får röra vid, och om man nu får röra vid den skall man i varje fall betala. Får vederbörande inte göra världens mest lukrativa affär genom att sprätta upp en grusås, ja då skall han få lika mycket betalt som om han hade fått sprätta upp grusåsen och sälja gruset på export till Tyskland, eller vad han nu skulle göra med det. Vad är detta för konstig föreställning? Vi har aldrig haft ett sådant äganderättsbegrepp, och det försökte jag utveckla litet i går. Herr Bohmans rättviseuppfattning har i själva verket saknat förankring i svensk lagstiftning under praktiskt taget hela 1900-talet. I går frågade jag hur långt ni vill vända tillbaka. Vill ni riva upp 1947 års byggnadslag? I dag får jag fråga om ni vill riva upp 1918 års vattenlag. Skall vi leta oss ännu längre tillbaka för att komma till rätta med det här? Sedan säger herr Bohman indignerat: Inte kan man låta bli att betala bara därför att det blir för dyrt! Vad är det för rättvisa och vad är det för jurist som kan uttala sig på det sättet? Men förstår inte herr Bohman att sådant resonemang lockar fram motfrågan: Om det blir så orimligt dyrt — och markpriserna har ju stigit våldsamt — att vårt lands skattebetalare inte orkar med att jämte allt annat som de skall kosta på sig också skydda våra kuster, fjällvärldar, älvar och annat sådant, därför att markägarna vill ha så orimligt mycket betalt, hur skall man göra då? Skall man verkligen följa herr Bohmans rättviseideologi och säga att man aldrig kan beröva en individ hans 189 ekonomiska rätt till ersättning, om man på något sätt begränsar hans förfoganderätt över mark? Då får hellre samhället kapitulera, vilka samhällsintressen som än måste uppoffras — det är ju det som det är fråga om. Har vi inte råd att skydda de 10—15 procent av våra kuster som fortfarande är obebyggda, eller eh rimlig del därav, därför att det kostar för mycket att betala strandägarna för detta, får vi — eftersom rättvisan är helig och okränkbar, herr Bohman — avstå från att skydda våra kuster. Då blir konsekvensen att alltihop får växa igen — med herr Bohmans äganderättsfilosofi.

Herr talman! Låt mig än en gång — jag tror att det är fjärde gången i dag — konstatera att vad herr Lidbom nu gör är att polemisera mot den lagstiftning som socialdemokraterna själva har sanktionerat. Herr Lidbom gör ju ingenting annat än kritiserar de lagregler som är gällande rätt i dag. Har dessa ersättningsregler under den tid de varit gällande varit så befängda, att det finns motiv att säga att de i fortsättningen kommer att få så orimliga konsekvenser att hela den svenska kusten skulle blottläggas för en ohejdad expansion? Det är ju rent nonsens att påstå något sådant. Gå nu inte tillbaka till det förflutna, till 1918 och därefter, utan låt oss begränsa oss till en diskussion från dagens förutsättningar, dvs. från den lagstiftning som nu är gällande rätt. Herr Lidbom är överlägsen mot mig som jurist och sä ha sovit under mina juridiska studier. Jag vet att det är fel att göra så, men låt mig ändå hänvisa till vår förutvarande riksdagskollega, lagmannen Erik Alexanderson, en mycket mer kvalificerad jurist än jag. Han har samma uppfattning om den fråga vi nu debatterar som jag har. Låt mig ger, att jag måste hänvisa till honom, ty hur skall jag annars kunna dokumentera mina juridiska kunskaper mot den överlägsna sakkunskap som herr Lidbom vill göra gällande att han besitter när vi i dag för denna debatt? Jag har aldrig talat om att man skall få använda mark på ett ohämmat sätt. Markens användning kan vara skadlig på många sätt, och den kan vara farlig — det finns alla möjliga begränsningar i markanvändningen, som vi kan vara tvungna att tillgripa. Självfallet kan en ohejdad markanvändning inte tolereras, om viktiga samhällsintressen därmed skadas. Men vad är det för fråga vi diskuterar i dag? Jo, det är om en viss markägare skall behöva uppoffra sin markrätt för att ett stort antal människor skall få vistas på hans mark utan att betala för det. Jag påstår att detta är orättvist och orättmätigt. Skall dessa andra människor få vistas på hans mark, så köp då marken av honom! Det tycker jag är rimligt. Då får herrar Carl Lidbom och Svante Lundkvist och många andra springa omkring på den så mycket ni vill. Det vore logiskt, rättvist och jämlikt — men låt inte markägaren få tolerera ett sådant intrång i sin markrätt utan att ni betalar för den.
Herr talman! Till att börja med vill jag säga till herr Bohman att jag inte tycker om att diskutera i termerna rätt och fel när det gäller lagstiftning. Vi har något olika värderingar och åsikter, och vi kommer från våra olika utgångspunkter fram till något skilda resultat. Jag tycker inte att de konsekvenser som följer av herr Bohmans åsikter är tilltalande, och det är det jag säger. Jag säger inte att de är fel — har man den inställningen att den enskildes äganderätt till mark är det heligaste av allt här i världen, är det som herr Bohman säger konsekvent och rätt. Jag har andra värderingar och kommer därför till andra resultat. Jag har aldrig beskyllt herr Bohman för att påstå att vi skall avskaffa all lagstiftning som begränsar markägarnas förfoganderätt. Jag sade tvärtom att så långt som att det måste finnas begränsningar är vi överens. Men herr Bohman vill åstadkomma den här rättvisan mellan olika markägare genom ersättningsregler. Och då säger herr Bohman: Ja, det vill jag, även om det blir dyrt, rättvisans pris är aldrig högt nog. Och för övrigt polemiserar jag, säger herr Bohman, mot den lagstiftning som socialdemokraterna själva har genomfört: Varför angriper ni nu den lagstiftningen så hårt? Var den så dålig, det är ju en ganska färsk lagstiftning? Nåväl, låt oss ta denna ganska färska lagstiftning som utgångspunkt. Det finns rätt naturliga förklaringar till att ersättningsreglerna blev som de blev — förutom den förklaringen, herr Bohman, att vi på 1950 och 1960-talen inte satt med majoritet i bägge kamrarna hela tiden. Det var inte lätt att göra något annat därför att opinionen inte var medveten om problemen och därför att problemen inte hade vuxit sig så stora som de är i dag. Jag skall inte gå igenom hela fältet men tar ett av exemplen, gruset, igen. På 1950-talet kunde man säga att om man förbjuder en markägare att ta upp ett grustag för att det skulle förfula landskapsbilden, då skall han ha ersättning för det. Det fanns inte så mycket grustag, och priset på grus var inte så högt. I dag är vi i ett annat läge. I dag är det t.o.m. aktuellt att exportera grus, och i dag kostar den grusås jag nämnde i mitt exempel 1 miljon kronor, samma grusås som för ett antal år sedan kostade ca 5 000 kronor. Det säger något om vad som har hänt. Det är alltså inte det att lagstiftningen när den infördes var dålig i första hand. Det var den inte, utan saken är den att utvecklingen har gått förbi lagstiftningen. Som jag tidigare försökte förklara håller markprisstegringen och markspekulationen och allt detta på att spränga sönder de lagar som vi en gång antog och som i och för sig var ganska bra. Därför måste vi komma till rätta med markprisstegringen genom ny lagstiftning, och vi måste också skaffa oss andra nya instrument för att behärska utvecklingen och se till att samhället kan tillgodose våra gemensamma intressen.

Herr talman! När vårriksdagen behandlade inrikesutskottets betänkande nr 7, så hade vi för centerns del avstått från att under den allmänna motionstiden väcka partimotioner beträffande regionalpolitikens målinriktning. Det gjorde vi i avvaktan på propositionen om regional målsättning, som vi nu behandlar i kammaren. Frågor om den regionala strukturen behandlades även då.

Vi blev ensamma från centern i våras om den här uppfattningen. Nu i dag — ett halvt år senare — har regeringen, inrikesutskottet och, som jag hoppas att det också blir, hela riksdagen tagit avstånd från de s.k. storstadsalternativen. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Däremot har varken regeringen eller utskottsmajoriteten visat någon vilja att hålla fast vid innebörden av 1962 års kommunblocksreform. Jag beklagar detta. Ingen kan förneka i den här kammaren att den av regeringen föreslagna ortsklassificeringen innebärande uppdelning av orter i primära centra, regionala centra och kommunala centra är ett avsteg från riksdagsbeslutet 1962 när kommunblocksreformen togs. Ortsklassificeringen har skapat oro i olika delar av landet. De kommuner eller kommunblock som nu har svårt med befolkningsutveckling och sysselsättning blir givetvis inte uppmuntrade av regeringen, som placerar dessa längst ned på ortsskalan. De känner sig övergivna. De känner på sig att de fått en stämpel som betyder nedklassning. Omkring 3 500 människor i Jokkmokks kommun har med namnunderskrift krävt att riksdagen — om det blir i morgon eller på tisdag vet jag inte — säger nej till ortsprioriteringen. Det är ett exempel på människornas mycket befogade oro. Låt mig därför få citera en kort mening av det öppna brev som tillsänts oss riksdagsledamöter från Jokkmokk.

Därför ställer jag frågan till utskottets majoritet: Varför — och jag säger det än en gång — varför driva fram ett sådant ortssystem som skapar denna olust, denna osäkerhet, denna otrygghet för inlandets befolkning? Statsministern uttalar i sitt ”gula häfte” att ”regionalpolitiken måste vidareutvecklas till en välfärdspolitik för alla delar av landet”.

Utskottsmajoriteten är tyvärr inne på samma linje. Man vill genom centrala beslut koncentrera insatserna till de största tätorterna. Vi är alla intresserade av att skapa en mer differentierad arbetsmarknad. Där finns ingen skillnad mellan oss reservanter och utskottsmajoriteten. Men jag vill säga: Inte löser man den viktiga frågan om ökade sysselsättningsmöjligheter för kvinnor i mindre orter och regioner med att centralt låsa fast att främst de som bor i primära centra skall få en arbetsmarknad som bjuder på valfrihet. En sådan målsättning kan inte vi från centern skriva under. Den skapar inte större jämlikhet mellan människorna i olika orter och regioner i fråga om sysselsättning. Vår uppfattning är att ramar och riktlinjer för resurstilldelning och utveckling bör fastställas av riksdagen. Men inom dessa ramar bör sedan den regionala utvecklingsplaneringen handhas av länskommunala organ. De många motionerna med ändringsyrkanden till propositionens föreslagna ortsstruktur bekräftar den otrygghet som har uppstått i de orter som placerats längst ned på skalan — Jokkmokk är inte den enda ort som hyser oro. Sedan har vi de orter som känner sig nedklassade eftersom de mycket väl uppfyller kvalifikationerna för en högre ortsbeteckning enligt regeringens uppställda krav. Jag skall ta två exempel — det räcker. Fru Åsbrink har i motionen 1781 yrkat att Skara bör klassificeras som regionalt centrum. Motionären pekar på att Skara är stiftsstad, att länsbostadsnämnden är förlagd till orten och att man har ett länsmuseum. Dessutom finns där en hel del viktiga inrättningar för jordbruket såsom lantbruksnämnden, hushållningssällskapet, statens frökontrollanstalt m.fl. I propositionen betecknas Skara som kommuncentrum. Jag håller helt med fru Åsbrink om att Skara genom de många dit förlagda institutionerna mer än väl uppfyller kravet att bli klassificerat som regionalt centrum. Herr Westberg i Hofors har i motionen 1801 pekat på att Hofors har en industri med ca 4 000 anställda. Motionären vill ha en breddning av näringslivet, en mer differentierad arbetsmarknad. I propositionen betecknas Hofors som kommuncentrum. Herr Westberg vill att Hofors skall klassificeras som regionalt centrum. Jag vill understryka att herr Westberg har en mycket befogad motion. En intressant upplysning lämnas i motionen. Kommunen har en framställning liggande hos skolöverstyrelsen om deltagande i försöksverksamhet med s.k. samordnad gymnasieutbildning. Men nu, när regeringen har föreslagit att Hofors skall klassificeras som kommuncentrum, befarar motionären en negativ handläggning av ärendet. Jag har full förståelse för herr Westbergs farhågor.

Mest resurser skall ges primära centra. Det är inte med den metoden man skapar större jämlikhet mellan olika orter. Det måste vara orternas funktion och behov av insatser som skall vara vägledande. Om Skara med sina många länsinstitutioner hade tillhört ett annat län, hade kommunen kanske haft turen att bli betecknad som primärt centrum. Exemplen med Skara och Hofors ger ju en bild av att det här med ortsklassificeringen mest liknar en lotteridragning; en del orter har dragit vinstlotter, men de flesta har fått nitlotter. Jag måste säga att någon större lekstuga finns inte än det här att vi i riksdagen skall hålla på att centraldirigera hur de olika orternas funktion skall se ut i framtiden. I centern har vi sedan en lång tid hävdat att den regionala utvecklingsplaneringen är en uppgift för länskommunala organ. Vi står fast vid den ståndpunkten. Jag vet också att folkpartiet och moderata samlingspartiet tidigare deklarerat samma uppfattning. Jag hoppas att bägge partierna fortfarande står vid samma ståndpunkt. Har man den uppfattningen kvar, ja, då måste man också erkänna att avskaffar man just samhällsplaneringen på länsplanet, då finns det knappast längre motiv för att hålla fast vid länsdemokratitanken. I avvaktan på länsberedningens arbete har vi i reservationen 5 uttalat att länsstyrelserna bör få genomföra nästa länsplanering med större självständighet än vad som gällt den tidigare. Jag vill bara med några få ord beröra frågan om statlig servicegaranti. Jag tillhör utskottsmajoriteten på den här punkten. Om riksdagen beslutar om en ortsklassificering, så blir behovet av statlig servicegaranti än större för de mindre orterna belägna t.ex. i Norrlands inland. De får helt enkelt svårt att överleva. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan under punkten 6 i inrikesutskottets betänkande. Flera motionärer har tagit upp storstadsproblematiken. Herr Nilsson i Tvärålund har på ett utmärkt sätt redovisat hur vi i centern vill förbättra miljön i storstäderna. Fröken Eliasson kommer senare i debatten också att behandla storstadsfrågor. Jag vill därför begränsa mig till att något kommentera vår reservation nr 9. Vi har i reservationen en annan motivering än majoriteten i inrikesutskottet när det gäller att komma fram till den för oss gemensamma slutsatsen, att storstadsmotionerna inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Som det har sagts tidigare i dag har utskottsmajoriteten för Stockholms del förordat en befolkningstillväxt under 1970-talet om ca 200 000 invånare, och därmed har också det högre befolkningstalet i propositionen, 1 675 000 invånare, överskridits. Vad innebär nu det här utskottsuttalandet? Jo, utskottsmajoriteten har med sin skrivning förordat en högre ambitionsnivå än regeringen. Det innebär att Stockholm under 1970-talet skall växa minst lika mycket som under 1960-talet. Om tillväxten nu för Stockholms del skall bli lika hög som under 1960-talet, så får man nog räkna med att såväl Göteborgssom Malmöregionen får samma befolkningstillväxt. Man skulle därmed i de bägge regionerna uppnå det högre befolkningstalet i propositionen, 790 000 invånare. Det innebär att det inte blir så mycket folk över för tillväxt i det övriga landet. Får man genom ortsklassificeringen dessutom inom länen flyttningsrörelser, i första hand till de s.k. primära centra, då fortsätter avfolkningspolitiken oförminskat även under 1970-talet. Det sagda må räcka som förklaring till att vi centerrepresentanter inte kunnat biträda majoriteten i utskottet på den här punkten. I motioner från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet har jordbruksoch skogsbrukspolitiska frågor berörts. Utskottsmajoriteten, som jag tillhör också i detta fall, har funnit det vara angeläget att för Kungl. Maj:t ge till känna vad utskottet uttalat i dessa frågor. Jag vill i det — Nr 145 här sammanhanget understryka utskottets betoning av att skogsvårdspro Fredagen den blemen i Norrbottens län särskilt bör beaktas.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

Herr talman! Utskottets behandling av den motion jag väckt har varit tillmötesgående så till vida att utskottet bifallit framställningen att klassa Skellefteå som primärt centrum. Klassningen innebär visserligen inte i och för sig någon direkt fördel om man enbart ser på benämningen, men jag förutsätter att i utskottets ställningstagande även inryms uppfattningen att Skellefteå fullt ut skall få de stimulanser som erfordras för att Skellefteåregionen skall utvecklas så att den verkligen kommer att fungera som primärt centrum för denna del av Västerbottens län. Kravet i motionen att Storuman skulle klassas som regionalt centrum har utskottet inte tillmötesgått, men däremot har utskottet gjort en sådan skrivning att den innebär en beställning att det inom Storuman skall göras de satsningar som erfordras för att kommunen skall kunna fullgöra sin uppgift som regionalt centrum, även om man i namnet för klassningen inte klart utsagt detta. Vad gäller begäran i min motion att man skall klassa Dorotea och Bjurholm som kommunala centra har utskottet uttalat att de sekundära centra i kommunerna avses kunna ge i princip samma service som kommuncentra. Både Dorotea och Bjurholm uppfattar utskottet som sådana sekundära centra i den storkommun där orterna kommer att ingå. Utskottet synes därför i princip ha gett Dorotea och Bjurholm samma betydelse som om de klassats som kommunala centra, och då man i sak medgett dessa kommuners betydelse så borde det ha varit naturligt och rimligt att man även satte det rätta namnet när det gäller klassificeringen för respektive orter. I praktiken har man dock tillfört båda kommunerna rangen av kommunala centra med de krav som man ställer på orter med denna benämning och de satsningar som måste göras på sådana orter. För övrigt synes man beträffande klassningen av orter ha följt i stort sett de förslag som länsstyrelserna framlagt. Det är bra att det äntligen lämnats ett besked, särskilt för de orter som ligger inom stödområdet, att de nu fått en viss garanti att de kommer att bli bestående och utgöra serviceorter för sitt omland. Den ovisshet som funnits i alltför många år om hur framtiden skulle bli har lamslagit dessa orter alltför mycket. Ovissheten har dessutom medverkat till en rädsla för att göra investeringar, och genom det förhållande som rått har avfolkningen fått ske ohämmat i alltför lång tid. Den uppfattning som framförts, att man inte nu skall fastställa de orter som är avsedda att få sin framtid garanterad, skulle innebära en fortsatt ovisshet och kan knappast gagna den befolkning som vill bo kvar i framför allt glesbygdskommunerna och där göra sin insats och skapa underlag för sin försörjning. Från folkpartiets sida har vi sedan lång tid påpekat att den ovisshet och otrygghet som rått varit till skada och 195 nackdel för den berörda befolkningen. Då dessutom de utpekade orterna inte tillkommit slumpmässigt utan är en produkt av den bedömning som skett inom respektive län, varvid länens kommuner haft möjligheter att påverka det förslag som legat till grund för propositionen, har förslagen en stor folklig förankring, och har de tillkommit i demokratisk ordning. Kommunerna tillfrågades innan länsstyrelsen gjort upp sina förslag, och med den sakkunskap som finns ute i kommunerna, sammanvävd med önskemålen om framtiden, har man fått en garanti för att det varit väl underbyggda förslag som kommit fram. I länsstyrelserna har de politiskt valda representanterna haft ett avgörande inflytande, och jag finner det underligt att man ibland synes ha en mening på hemmaplan och en annan här i riksdagen om hur det skall vara. En del avvikelser har dock gjorts från de förslag som länsstyrelserna lagt fram. Jag anser detta mindre välbetänkt, och det fordras nog att man i efterhand rättar till de fel som man helt säkert har gjort. Men enbart att klassa orter och ge dem ett visst namn skapar i och för sig ingen försörjning åt befolkningen. Det fordras medvetna kraftiga satsningar för att ge arbete åt folk liksom för att skapa underlaget för befolkningstalen som man strävar att upprätthålla och som är nödvändiga för bibehållandet av den service människorna har rätt att begära oavsett var de bor i landet. Det är meningslöst med aldrig så vackra eller höga befolkningstal om man inte skapar den grundläggande förutsättningen, nämligen människornas försörjning och trygghet. De åtgärder som man i första hand behöver vidta är att trygga sysselsättningen inom berörda områden vilket endast nås genom att näringslivet får den stimulans som erfordras, så att nödiga satsningar görs. Strävan bör vara att hindra utflyttningen, men detta är helt beroende på hur man lyckas med lokaliseringen av företag. Här behövs målmedvetna insatser, då det endast är det som kan häva den utflyttning som under det senaste decenniet skett från framför allt Norrlandslänen. Det är inte siffror som befolkningen behöver eller några drömmar om framtida storhet utan jobb som kan ge försörjning för de människor som vill stanna kvar i sin hembygd. Den ortsklassificering som gjorts och som är en grund för stabila serviceorter på skilda nivåer hälsar jag med tillfredsställelse. Detta betyder att om de resurser som fordras snarast insättes får man även inom glesbygdslänen ett alternativ till de orter och landsdelar som expanderat alltför snabbt de senaste årtiondena. Den expansionen har i stor utsträckning skett på glesbygdslänens bekostnad och medverkat till att befolkningstalen där minskat. Herr Stridsman redogjorde för sin uppfattning i de här frågorna. Jag kan tyvärr inte dela hans åsikter i vad det gäller klassificering av orter. Det kan inte vara någon lösning att inte säga någonting — det är en flykt undan verkligheten. Det går inte heller att påstå att man dirigerar vilka orter som skall ha en viss ställning för framtiden. Nej, man fastslår att de orter som redan nu finns skall få behålla den funktion som de faktiskt har i dag, och det är den garantin som jag tycker är så värdefull, för där har det rått ovisshet. Det hjälper inte befolkningen om man låter den fortsätta att leva i ovisshet — det är den största skada som kan ske. Bristen respektive tillgången på arbete och ett differentierat näringsliv liksom den ovisshet för framtiden som rått har enligt min uppfattning varit den främsta orsaken till de befolkningsomflyttningar som skett och som många gånger varit direkt olönsamma ur samhällets synpunkt. Den ständiga undersysselsättningen inom stödområdet har blivit en belastning för samhället, och den befintliga tillgången av arbetskraft har dåligt kunnat utnyttjas. Man får hoppas att det nu verkligen finns en vilja och strävan att rätta till förhållandena, och målsättningen bör vara att rätta till det som tidigare varit skevt. Från folkpartiets sida har vi i partimotionen klart utsagt vad som i första hand bör göras, och av de olika punkter som partiet framfört skulle jag personligen som främsta punkt vilja sätta: Bort med löneskatten inom det inre stödområdet! Det vore en god stimulans som skulle bli verksam och som skulle stimulera företagsamheten och ge jobb åt den undersysselsatta befolkningen.

Herr talman! Låt mig först få instämma i de anföranden som min utskottskamrat herr Nordgren i eftermiddags höll i anslutning till inrikesutskottets betänkande nr 28, och låt mig samtidigt få yrka bifall till de reservationer till vilka mitt namn är knutet samt i övrigt bifall till inrikesutskottets hemställan. Jag skulle under de minuter som tillmätts mig vilja ägna mig åt ett par av de regionalpolitiska områden som behandlas i propositionen 111, bilaga 1, och även i inrikesutskottets betänkande med inriktning på de åtgärdspropositioner som är aviserade till vårriksdagen. En förutsättning för en lyckad regionalpolitik är ett företagsvänligt klimat i hela landet. Konstgjord andning är till för att under en krissituation klara patienten över den akuta oförmågan att av egen kraft tillföra livsfunktionerna tillräckligt med syre. Vi har i dag en konstgjord andning i vad gäller sysselsättningen. Ingen torde kunna förneka det. En första åtgärd måste följaktligen bli att skapa en sådan miljö för näringslivet att detta kan fortleva och utvecklas av egen kraft. Riktlinjerna för regionalpolitiken måste också vara att åstadkomma den mest ändamålsenliga användningen av landets tillgängliga resurser och att sätta in åtgärderna där de bäst behövs. I propositionen framhåller departementschefen att näringslivets utveckling är av avgörande betydelse för välståndsutvecklingen. Det är fullt riktigt. Men låt mig fortsätta. För att välståndsutveckligen skall vara verklig för landet i dess helhet måste också näringslivet ha en inneboende egen styrka och växtkraft. Detta måste gälla generellt och därför är det livsviktigt även från regionalpolitisk synpunkt att vi får fart på sysselsättningen och på den ekonomiska tillväxten. Det regionalpolitiska stödet bör sättas in där det bäst behövs, oberoende av var inom landet sådant behov uppträder. Flera remissinstanser har i sina remissvar diskuterat stödområdets gränser, och förslag har framställts att slopa gränsen för allmänna stödområdet. De motiv som anförts för att slopa denna gräns har varit att behov av stödinsatser finns på ett flertal platser inom vårt land utanför allmänna stödområdet. I en motion där jag anfört liknande synpunkter har jag inte gått så långt att jag direkt har velat föreslå ett slopande av stödområdet, men jag har hemställt att riksdagen uttalar sig för att lokaliseringsstöd skall kunna ges till företag utanför det allmänna stödområdet, där starka behov av sådant stöd förefinns. Vi har nämligen inom vårt land flera platser som väl uppfyller kriterierna för de regionalpolitiska insatser som kan komma företag inom stödområdet till del. Sådana områden finns även inom i övrigt expansiva regioner i vårt land.

Det är riktigt. Men låt mig här tillägga att då har det som regel gällt att lösa akuta sysselsättningsproblem. Vad jag syftar till är att även stöd med långsiktig inriktning bör kunna kanaliseras till orter och platser som har behov av lokaliseringsstöd, oberoende av var inom landet de är belägna. Detta har jag också sagt tidigare. Vi skulle då komma ifrån de gränsproblem som vi nu har i anslutning till allmänna stödområdets avgränsning. Fördelningen av lokaliseringsstödet — åtminstone en del därav — borde också kunna decentraliseras till regionala instanser, som torde vara de som bäst kan göra avvägningar och bedömningar i det enskilda fallet.

”Länen är olika utformade”, yttrade inrikesministern här i kammaren för en stund sedan. Jag instämmer helt i detta, och jag hoppas att inrikesministern vidhåller detta sitt yttrande och kommer ihåg det, när bestämmelserna för lokaliseringsstöd och lokaliseringsbidrag skall utformas i 1973 års proposition. Jag vill beröra ett annat område. I samband med beslut vid förra årets riksdag om utlokalisering av statliga verk riktades stark kritik på många områden mot att propositionen inte varit tillräckligt underbyggd och inte tagit tillräcklig hänsyn till möjligheterna att utlokalisera delar av verk och att samordna centrala funktioner med regionala. Om utgångspunkten för regionalpolitiken är att åstadkomma den mest ändamålsenliga användningen av landets resurser, borde det vara självklart att statsmakterna söker fastställa problem och kostnader i samband med olika decentraliseringsalternativ. Enligt länsberedningens direktiv har denna att undersöka ”lämplig decentralisering inom den statliga förvaltningen” och vidare ”uppgiftsfördelningen inom den statliga sektorn mellan centrala och regionala organ”. Varför inte låta denna utredning arbeta fram förslag i enlighet med sina direktiv för att på så sätt få ett verkligt underlag för fortsatt utlokalisering av statlig verksamhet? Men i stället envisas man med att hålla fast vid en andra utlokaliseringsetapp, allt enligt propositionen, och beslut om denna utlokalisering skall fattas vid 1973 års riksdag. Jag skulle vilja säga att om den propositionen inte blir bättre förberedd än den förra, kommer vi att tvingas att fatta beslut på samma svaga grund som vi gjorde förra året. Om det är mycket brådskande, som det av för mig obegripliga anledningar tycks vara, kunde man begära att länsberedningen — vars uppgifter jag tidigare har citerat — i etapper utarbetade underlag för beslut om decentralisering av arbetsuppgifter och beslutsfunktioner från centrala verk till regional och lokal nivå. Detta är också vad utskottet anser i sitt betänkande, nämligen att riksdagen redan nu bör uttala sig för en omfördelning av beslutsfunktioner från central till regional eller lokal nivå. Och utskottet anser också att den önskade omfördelningen bör kunna uppnås genom t.ex. beslutsdelegering inom den statliga förvaltningen eller överförande av arbetsuppgifter från statliga till regionala organ. På denna punkt finns det en reservation från de socialdemokratiska ledamöterna, nämligen reservationen 12. Vad är det då som skiljer utskott och reservanter åt? Herr talman! Reservanterna utgår ifrån, om jag förstår dem rätt, att den aviserade propositionen om ytterligare utlokalisering av statlig verksamhet skall utan invändningar godtas i sin helhet, när den kommer att framläggas för nästa års riksdag. Men i övrigt finner jag faktiskt stor samstämmighet. Reservanterna erinrar nämligen också om att länsberedningen har de uppgifter som framgår av de direktiv jag här tidigare gjort vissa citat ur. Skulle vi då inte kunna vara överens om att avvakta denna utrednings undersökning och förslag till fördelning av arbetsuppgifter mellan stat och kommun och uppgiftsfördelningen mellan centrala och regionala organ? Vi skulle då få ett betydligt bättre underlag för beslut om decentralisering av statlig förvaltning än vad vi hade vid förra årets beslut. Vad jag alltså skulle vilja, herr statsråd, är att man inväntade förslag från länsberedningen om hur arbetsfördelningen lämpligen bör ske mellan regionala och centrala organ, innan propositionen om ytterligare utlokaliseringar av statliga verk föreläggs riksdagen. Herr talman! Till slut bara några ord om det särskilda yttrande nr 1 som är fogat till inrikesutskottets betänkande. Den regionala struktur som propositionen föreslår är, som här tidigare sagts vid flera tillfällen, en produkt av länsstyrelsernas förslag i Länsprogram 70. I moderata samlingspartiets motion framhålles att de föreslagna årgärderna skall ses som ett delförslag i ett större handlings: mönster. Den ortsstruktur som föreslås i propositionen betraktar vi icke som någonting för alla tider givet. Som vi tillsammans med folkpartiet framhållit i detta särskilda yttrande skall de erfarenheter som finns av den nu föreslagna ortsstrukturen beaktas i den fortsatta planeringen inom länen. Förändringar i den föreslagna planen skall ske i takt med utvecklingen. Någon bindning för framtiden godtar vi alltså inte. Ortsstrukturen är föränderlig i förhållande till utvecklingen inom näringsliv och andra samhällsområden inom regionen eller på orten. Ortsklassificeringen skall vara en vägledning för regionalpolitiska insatser men får icke behandlas som en regel att absolut arbeta efter inom vare sig näringseller lokaliseringspolitik. Ortsstrukturen skall betraktas som ett rullande regionalpolitiskt handlingsprogram. Inrikesministern yttrade också för en stund sedan i debatten i fråga om ortsstrukturen: Vi har nu en plan att utgå ifrån, när förändringar skall ske efter hand som utvecklingen inom arbetsmarknad, service, miljö m.m. går framåt inom varje område och på varje plats. Denna inrikesministerns syn på ortsstrukturen och utvecklingen överensstämmer både med vad vi i moderata samlingspartiet framfört i vår motion nr 1806 och med vad som framhålles i det särskilda yttrandet nr 1. Vad jag här vill framföra som önskemål är att detta också verkligen blir normgivande för framtiden.

Herr talman! I debatten under förmiddagen förekom Västernorrland och Ådalen vid flera tillfällen. Statsministern liksom herr Fälldin refererade till rådande förhållanden i dessa områden. Detta kan ju ha sin enkla förklaring i det faktum att sysselsättningsförhållandena där för närvarande är de svåraste i landet. Ådalen är numera ett rent klassiskt exempel på hur utvecklingen kan gå då storkapitalet helt får dominera och då såväl statliga som kommunala myndigheter låter företagen ha fria händer att uppträda efter eget val. Västernorrland tillhör skogslänen och lider under samma svårigheter som är rådande i samtliga skogslän då det gäller sysselsättningen. Det är bara ännu värre i Västernorrland. Där har man nattsvarta prognoser för arbetsmarknaden — de många företagsnedläggningarna har satt sina spår. Det senaste meddelandet om företagsnedläggning kom under onsdagen då Svenska cellulosa AB meddelade att Kramforsfabriken, som sysselsätter omkring 400 personer, kommer att helt upphöra med sin verksamhet inom de närmaste åren. Det är samma koncern som under senare tid lagt ner tre massafabriker, tre sågverk och en fiberplattfabrik. Två andra skogsbolag i samma område har lagt ned var sin massafabrik. 1 000 arbetstillfällen i Ådalen försvann på så sätt under en mycket kort tid.

Men representanten för Kramfors stad kvitterade genom att yttra ungefär följande: Vi har haft svårigheter förr i Ådalen. Vi kommer att klara dem även denna gång. Men hur klarades uppgiften? Ja, de mindre industrier som kommit till Kramfors genom statliga subventioner till privat industri har ju inte alls kunnat tillräckligt svara för ny sysselsättning i stället för den som förlorats. Ungdomen har i stor utsträckning flyttat söderut. Kramfors är numera med bland de kommuner som toppar listan då det gäller pensionärer, Företagsnedläggningarna i Kramfors och Ådalen är inte slut. Den aviserade företagsnedläggningen av den av skogsägarna ägda NCB-fabriken i Sandviken står väl också på dagordningen. Frågan om sysselsättningen i Ådalen och Västernorrland har jag haft tillfälle att aktualisera åtskilliga gånger i riksdagen. Arbetslösheten och sysselsättningssvårigheterna på grund av företagsnedläggningar har varit omfattande under många år. Ådalen är området som såväl Gud som regeringen glömde. Storkapitalet trivdes där så länge de stora profiterna strömmade till, men sedan skuddade man stoftet av fötterna, tydligen med den meningen att här kommer i fortsättningen inte att växa någonting. Såväl i Kramfors som i det aktuella landstinget och i riksdagen har socialdemokraterna haft det s.k. politiska ansvaret under omkring 40 år. Jag skall i tysthet förbigå vad som kunde hända i landstinget under 1960-talet, då sysselsättningsfrågorna aktualiserades av kommunisterna i den församlingen. Att statsminister Palme och herr Fälldin under förmiddagens debatt tycktes vara oense då det gällde ansvaret för sysselsättningen i Ådalen fann jag litet underligt. Under tidigare år har ju SAP och centern i dessa frågor varit helt ense. Om inte detta stämmer vill även jag liksom statsministern hänvisa till herr Ivar Högström, som skall ha ordet efter mig om en stund. Det talas om att SCA, alltså Svenska cellulosa AB, skall svara för ersättningsindustrier. BI. a. fackföreningsfolk har framställt saken så. Dylika ersättningsindustrier av modell SCA är man inte särskilt glad åt i Ådalen, eftersom erfarenheten är bister i det avseendet. Inte heller är skyddade verkstäder eller beredskapsarbeten någon lyckad lösning. Vad folket vill ha är meningsfull sysselsättning och varaktiga arbeten. Tillåt mig, herr talman, att få läsa upp ett telegram som kom för några timmar sedan C.-H. Hermansson från folk i Ådalen som tydligen hört riksdagsdebatten i massmedierna. Telegrammet har följande lydelse: ”Poängtera att för Norrland skall skapas varaktiga arbeten så att unga familjer kan bli bofasta och få känna trygghet. Det här hattandet med AMS och tillfälliga jobb ger ingen varaktig trygghet.” Detta är ett uttryck från folkdjupet. Ledande politiker söker dock att dämpa missnöjet och berättar i alla sammanhang att man tror på Ådalen. Man tror på Västernorrland. Man tror på skogen som basindustri i Norrland. Man har tagit som sin livsuppgift, tycks det, att i stället för att understödja folkets krav på meningsfull sysselsättning skapa en hoppfullhet, som i grunden måste bli en falsk hoppfullhet, ty undan för undan förvärras sysselsättningsläget. Flera exempel skulle kunna anföras. Denna hoppfullhet, denna strävan att skapa optimism i ett område av landet som så hårt drabbats av arbetslöshet och undersysselsättning och som sedan många år tillbaka fått åse hur ungdomen på grund av brist på arbete och utkomst tvingats att flytta söderut har tagit sig många och skilda uttryck. Ett av de senaste, som jag skulle vilja demonstrera genom att visa upp ett tidningsuppslag, är ett reportage i den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland för ett par veckor sedan, närmare bestämt den 30 november. Det är en omfattande intervju med länets hövding. Det framgår här att det är ”Uppåt för länet” och ”Nu skall vi marknadsföra Västernorrland ”. Landshövdingen säger följande till länets invånare: ”Jag tror på en framtid för detta län. Jag är nog optimistisk att räkna med en uppåtgående trend inom en nära framtid. Kontaktverksamheten mellan länsorganen och näringsliv har intensifierats. Vi kan våga tala om ett lagarbete där länsorgan, näringsliv och kommuner numera är engagerade;?? Och vad är det för uppgifter som står på dagordningen? Jo, det är följande: ”I första hand har det gällt och gäller även framdeles att bistå kommunerna då det gäller markplanering för industriändamål samt att projektera och iordningställa industriområdena.” Och vidare: ”Vi utreder och planerar på fritidsoch turistområdet. Vidare arbetas på det utbildningssidan med yrkesutbildningen och”, fortsätter landshövdingen, ”blir nästa arbetsuppgift för länsorganen och kommunerna att utarbeta policy och plan för en bredare marknadsföring av länet. Dessutom har ett samarbete i utvecklingsarbetet inletts över länsgränserna. Det är ”, slutar landshövdingen, ”aktivitet på alla fronter.” Det kan vara en nödvändig optimism då sysselsättningsläget är så mörkt som det är i Västernorrland och Ådalen. Det är givet att stämningen stiger några grader hos läsekretsen då den får vetskap om all den aktivitet som numera utvecklas av länsorganen. Man ställer sig dock frågan: Vad gjordes tidigare? Vidare kanske man frågar sig om det varit bristen på industrimark som hindrat utbyggnaden och gjort att de många industrierna har lagts ned och om det varit samma orsak som hindrat nyetableringar av företag. Eller om yrkesutbildningen inte varit tillräcklig utan ungdomen därför tvingas flytta söderut eller i dag gå arbetslös. Var någonstans skall Västernorrlands län marknadsföras? Tänker man gå utanför landets gränser — är det Afrika, Amerika eller Australien man tänker på? Arbetslösheten är ju numera ett faktum också i andra delar av landet, och även där råder det brist på företag. Var skall företagareföreningen lyckas ”ragga” nya företag till Västernorrland? Det är många frågor som inställer sig i detta sammanhang.

I propositionen finns inte samma starka uttalande för kommunikationernas betydelse för regionalpolitiken. Många utredningar är dock i arbete och jag hoppas man där skall komma fram till att lägre taxor för långväga personoch godstransporter är regionalpolitiskt riktigt.” I fråga om den enligt tidningen viktiga industrisidan säger landshövdingen: ”Tre konkreta förslag, som vi redovisade i länsplan 70, har tagits upp positivt i propositionen. För att utveckla och förstärka den regionala industriservicen avser chefen för industridepartementet att våren 1973 lägga fram ett förslag om förstärkning av statens stöd till företagarför eningens rådgivning till de mindre och medelstora företagen. Vidare föreslås att lokaliseringsstödet även får avse konsultföretag och partihandel av regional betydelse. Vidare — och kanske det viktigaste — kommer nästa år förslag om höjt lokaliseringsstöd till det inre stödområdet. Där anser jag att det är motiverat med större statliga insatser eftersom det enskilda risktagandet vid utbyggnad i allmänhet är större i inlandet.” Denna intervju, som jag alltså citerat vissa brottstycken ur, andas hoppfullhet till kommande utredningar och rådgivning och till att en bättre service skall ordna förhållandena i Västernorrlands län och Ådalen. Men längre vågade inte ens vederbörande landshövding sträcka sig. Det väsentliga saknas. Det gäller de nya industrierna, de som skall skapa de nya arbetstillfällen som behövs i länet, om detta inte skall bli ett fattiglän. Men dessa uppgifter och dessa nya tag saknas ju också i propositionen. Denna omfattande tidningsartikel har ett bestämt mål att fylla, nämligen att inge befolkningen i dessa bygder optimism och tro på framtiden — tro att allt kommer att ordna sig till slut. Nu är det uppåt för länet. Nu skall Västernorrland marknadsföras. Det är inte första gången denna idé lanseras i Norrland, att söka skapa optimism hos folket i ett mycket beträngt sysselsättningsläge. Det gäller att få folk att glömma den grå vardagen med arbetslöshet, företagsnedläggningar, den skyddade och halvskyddade sysselsättningen, beredskapsarbeten, som alltför många uppfattar som en meningslös tillvaro. Vad folket vill ha i dessa bygder är ett meningsfullt arbete. Men då tillvaron för människorna inte är den angenämaste, då oron och ängslan för framtiden är som störst, då perspektiven är som mörkast, då gäller det att skapa optimism. Då gäller det att få folk att tro: Nu är det uppåt för länet. Nu skall Västernorrland marknadsföras. Herr talman! Under det gamla romarrikets nedgångstid och inför dess fall bjöds folket bröd och skådespel. I Sverige snart 2 000 år senare tillämpas inte helt metoderna från romarriket, för brödet är exempelvis inte gratis — det skall gudarna veta. Men för den allt större del av folket som slås ut ur den ordinarie produktionsapparaten ordnas brödet genom heloch halvskyddad sysselsättning eller genom beredskapsarbeten, där vägar skall byggas och där arbetet många gånger kan bestå av att knacka is och skotta snö. Till dessa olika slag av arbeten förs de utslagna, de som inte är tjänliga i den verkliga produktionsapparaten. Det är detta slag av bröd som stora delar av det svenska folket serveras. Och skådespelet svarar denna riksdag för med en regeringsproposition och ett uppträdande, vars främsta uppgift är att söva folket. De verkliga greppen för att skapa arbete och trygghet, för att avlägsna ängslan och oron för nuet och framtiden saknas helt i propositionen. Men också andra skådespel bjuds. Tidningsartiklar som den ur vilken jag nyss citerade kan fylla samma syfte. I Västernorrland är sysselsättningssvårigheterna störst, men där duger inte vilka skådespel som helst. Där får på vissa platser exempelvis Fria Proteatern inte framträda med kommunalt stöd, därför att denna teatergrupp visar skådespel, som är samhällskritiska och söker föra folkets talan, skådespel som inte fyller uppgiften att Nr 145 Fredagen den den kommunala ledningen under många decennier. 15 december 1972 Som alla vet har vänsterpartiet kommunisterna yrkat avslag på sive —— =:föreliggande proposition till de delar som inrikesutskottet haft att Regional utveck söva folket. Här råder ju en omfattande arbetslöshet, och SAP har suttit i behandla. Utskottet är av en annan mening. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 vid inrikesutskottets betänkande nr 28, till vilken mitt namn är knutet.

Herr talman! Efter herr Stridsmans anförande tror jag det är angeläget att fastslå vissa väsentliga punkter. Det är ytterst väsentligt att det regionala handlingsprogrammet grundas på ett nära och gott samarbete mellan olika regioner, mellan stad och land och mellan människor i skilda delar av detta land. Det vore mycket olyckligt om programmet skulle användas till att spela ut olika landsdelar mot varandra. Då tror jag inte vi har möjlighet att förverkliga det. Jag skall litet längre fram återkomma till herr Stridsmans anförande. Det kommer utan tvivel att krävas mycket stora resurser i samhällets hand om målsättningen arbete, en god service och en god miljö åt alla människor i olika landsdelar skall kunna klaras. Optimismen, herr Lorentzon, är ingen dålig lokaliseringsfaktor. Tappar vi viljan, lusten och framtidstron, då kommer vi ingen vart — inte ens i vårt arbete med att försöka skapa en bättre regional balans. Den föreliggande propositionen slår fast att varje region och varje län har sina problem, och det har utskottet blivit underkunnigt om, bl.a. under ledamöternas många resor runt om i landet. Man konstaterar också att problemen utan tvivel är mest markanta i de s. k skogslänen, och därför är utskottet enigt om att det allmänna stödområdet bör behållas och att huvuddelen av insatserna bör göras där. Jag hälsar med mycket stor tillfredsställelse den enighet som på den punkten har uppnåtts under utskottsarbetet. Mot den här bakgrunden är det helt naturligt att dagens debatt i mycket stor utsträckning har rört sig om frågor som har ställts i problemområdena och vad som bör göras där. Propositionen gör en inträngande analys av problematiken, inte bara i problemområdena utan även i andra delar av landet. Man påvisar hur beslut i enskilda företag skapat en regional obalans som inte kan tolereras, därför att den saknar socialt innehåll, drabbar den enskilda människan och hotar hennes trygghet i tillvaron. Någon motsvarande samhällsanalys söker vi förgäves efter i centerns riksplan. Man har verkligen gjort det lätt för sig i den 28-sidiga broschyr som man här presenterat som något slags alternativ till regeringsförslaget. Från centerns sida går man ut och frilansar bland valmanskåren och skyller allt på regeringen för att vinna röster. Jag har många gånger undrat över varför man är så rädd från centerns sida att tala om de marknadskrafter som bevisligen är den främsta orsaken till den obalans vi har i olika regioner i det här landet. Är det möjligen därför att centern närstående organisationer också har deltagit i den här centraliseringsprocessen? Ja, det är regionalpolitiken som skall försöka sopa igen spåren efter marknadskrafternas framfart. Det har sedan 1965 i stödområdet skapats ca 10 000 nya arbeten via lokaliseringspolitiken och givetvis många tusen fler nya jobb via andra åtgärder på arbetsmarknadspolitikens område. Men detta är inte tillräckligt — främst på grund av bristen på lokaliseringsbara företag i det här landet. När vi studerar dagens situation så vet vi i de s.k. skogslänen att avgången ifrån skog och jord av arbetskraft kommer att fortsätta även under 1970-talet. Vi vet vidare att vi har fått ett födelseunderskott i vissa av skogslänen, att vi har en konstant hög arbetslöshet och att vi har en mycket utpräglad undersysselsättning. Vi vet också en annan sak, nämligen att visionärerna inom bonderörelsen förbereder ytterligare fusioner inom sitt område. Allt detta säger oss, att vi även under den återstående delen av 1970-talet kommer att möta svårheter när det gäller att sysselsätta människorna inom det här området. Mot bakgrunden av detta är regeringens befolkningsramar om en oförändrad folkmängd i skogslänen fram till 1980-utan tvivel en hög målsättning.

Så kan man nog hålla på ganska länge med nyetableringar och företagsutbyggnader utan att detta får något direkt genomslag i form av folkökningar inom länen. Det måste ju vara den primära uppgiften att försöka avskaffa undersysselsättningen, att minska arbetslösheten för de människor som redan är bosatta inom skogslänen. Ändå går centerpartiet ut med ett löfte om en befolkningsökning i skogslänen på ca 100 000 människor fram till 1980. Det är en vacker tanke från centerns sida, men den saknar definitiv kontakt med den bistra verkligheten. Det är väl ändå det mildaste omdöme som man kan fälla om centerlöftet och om centerns befolkningsramar i detta fall. Det har diskuterats mycket om befolkningsramar, och därför går jag inte in i någon närmare karakteristik på denna punkt. Ja, herr Oskarson, som framhållits tidigare i debatten är det fråga om en rullande planering, där man i framtiden naturligtvis kommer att ompröva ortssystem och vidta justeringar i de förslag som riksdagen nu skall anta. Vi menar vidare att om vi skall lyckas förverkliga målsättningen, måste vi bygga upp ett system med allsidiga arbetsmarknader av olika typ inom varje län, inte minst — och det är viktigt — med tanke på den utbildning som vi i dag ger de svenska ungdomarna. De skall inte i så stor utsträckning behöva söka sig till storstäderna för att få ett jobb när de har skaffat sig en kvalificerad utbildning. Ungdomar som utbildat sig till ingenjörer, läkare, advokater osv. konstaterar när de kommer hem till sitt lilla samhälle, att det där inte finns någon efterfrågan på personer med sådan utbildning. De måste i regel söka sig till storstäderna för att få ett jobb. Det är för att motverka sådan långväga flyttning som vi vill försöka bygga upp systemet med arbetsmarknader av olika slag, och dessa ortssystem måste givetvis knytas samman. Det bör väl också sägas i detta sammanhang — och det framhåller även utskottet — att det i de nybildade och till ytan ofta stora kommunerna kan vara nödvändigt att upprätta s.k. kommundelscentra. Uppgiften att bestämma var man skall ha stödjepunkter inom kommuner bör emellertid ankomma på de kommunala planerarna. Även dessa orter kommer att få stöd via glesbygdsmedel — kanske det t.o.m. kan bli fråga om lokaliseringsstöd. Herr Stridsman tog upp ett resonemang där han såvitt jag uppfattade dömde ut hela ortsklassificeringen och på ett otäckt sätt spelade ut olika orter mot varandra — primära centra mot regionala centra och tvärtom. Jag skulle kunna nöja mig med att råda honom till att ta ett samtal om detta med mittenbröderna i folkpartiet, kanske med herr Larsson i Umeå, som strax efter herr Stridsmans inlägg uttalade sin tillfredsställelse över ortsklassificeringen. Dessutom har ju exempelvis några centerpartister motionerat om att Skellefteå skulle bli primärt centrum, och jag frågar hur herr Stridsman ställer sig till den riksdagsmotionen. Vill centerpartiet motsätta sig att Skellefteå upphöjs till primärt centrum, eller blir det bättre om landstingen får göra ortsklassificeringen, som centerpartiet önskar? Även om landstingen skulle utföra denna uppgift, måste man ju diskutera frågan om att prioritera olika orter inom länen. Jag skall inte gå in på följetongen, som togs upp av en talare, om löneskatten och om ett företagsvänligare klimat. Jag har en känsla av att detta har diskuterats tidigare i riksdagen, och talarlistan är lång. Därför går jag förbi detta spörsmål. Samma sak vill jag säga till herr Oskarson som var inne på utlokaliseringen av statliga verk. Vi får väl ta ställning till den frågan när propositionen kommer nästa år. Jag måste säga att det skall bli väldigt spännande att se om moderata samlingspartiet orkar stå emot den opinion som utan tvivel finns, speciellt i Stockholmsområdet, mot att etapp 2 av utlokaliseringen skall förverkligas. Men vi får väl vänta och se då propositionen kommer. När det gäller herr Lorentzon och telegrammet från Ådalen där man kräver varaktiga arbeten i Norrland vill jag bara säga att det är just den saken som vi skall förverkliga i det program som riksdagen nu diskuterar och som herr Lorentzon har reserverat sig emot. Propositionen bygger på länsprogrammen, och centerpartiet har under dagen varit invecklat i en diskussion som jag har litet svårt att begripa. Först säger man i sin motion att man tar avstånd från länsprogrammen därför att dessa är dokument för en fortsatt centralisering. Å andra sidan kräver man att länsprogrammen skall genomföras till punkt och pricka. Man får väl bestämma sig för vilken linje man vill följa i denna diskussion.

Därför är det, milt uttryckt, naivt av centern att ta upp enskilda exempel på länsprogram och ställa frågan: Varför har inte regeringen på varje enskild punkt tillgodosett de krav som kommer från länen i dessa länsprogram? Jag tycker att propositionen tar vederbörlig hänsyn till vad som sagts i länsprogrammen, och jag förstår att det har varit svårigheter att väga ihop alla de olika propåerna från skilda delar av landet. Jag har varit ute både i glesbygder och i tätorter och försökt testa centerns riksplan mot regeringens proposition. Det har varit intressanta diskussioner. Jag har träffat kommunalmän, fackföreningsfolk och andra människor på dessa möten. Man har ganska enstämmigt sagt att nu har centerpartiet i alla fall definitivt tappat kontakten med verkligheten. Man har inte tagit centerprogrammet på allvar. Det kan jag intyga från de många möten jag varit ute på. Och det är på sätt och vis tur, därför att skulle man ta programmet på allvar och inrätta samhällsbyggandet efter målsättningarna i centerns riksplan, skulle vi utan tvivel få felinvesteringar och en kapitalförstöring som vi kanske aldrig tidigare har upplevt i någon region i landet. Det är helt naturligt att man har haft vissa kritiska synpunkter på detaljer i regeringsförslaget också, men rent allmänt har man sagt så här: Detta är ett realistiskt förslag som ligger i linje med den verklighet vi lever i, och detta förslag är vi beredda att ställa oss bakom och arbeta vidare för. Herr talman, jag skall sluta med att anföra att det jag här sagt har en viss anknytning till i första hand centerreservationerna 3, 4 och 5 vid inrikesutskottets betänkande nr 28 — vilka jag yrkar avslag på. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 7, 12, 13 och 19 i utskottsbetänkandet.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

Herr talman! Visst håller jag med herr Nilsson i Östersund då han säger att vi skall ta ställning till propositionen angående utlokalisering när den läggs fram för vårriksdagen. Det är vi alldeles säkert överens om, och vi är också överens om att vi skall pröva den mycket noggrant. Å andra sådan är väl inte herr Nilsson i Östersund helt okunnig om den kritik som dock förra året riktades mot utlokaliseringen — och framför allt mot det sätt på vilket den hade förberetts. Jag ville säga med mitt inlägg att vi — när vi nu har en länsberedning, som sysslar med arbetsfördelningen mellan stat och kommun och mellan centrala och regionala organ — skulle kunna invänta dess utredning och dess förslag för att få ett bättre underlag. Jag sade också att jag tyckte att vi hade ungefär samma syn på det här problemet. Och det stöder jag på vad som är anfört i reservationen 12 — den reservation som herr Nilsson skrivit under.

Är det så att man inte avser det vet jag inte varför det avsnittet finns med i reservationen. Min tankegång var alltså att man här skulle vänta på förslag från länsberedningen — och be länsberedningen att lägga fram förslag, gärna i etapper — för att få ett bättre underlag för beslut i utlokaliseringsfrågan.

Herr talman! Jag tror att herr Nilsson i Östersund har varit ute på möten. Och det är nog alldeles riktigt, som han relaterar, att de som är med på de möten han besöker uppskattar regeringspropositionen mer än vår riksplan. Därom är vi eniga. Jag tror också att jag har varit lika mycket ute på möten som herr Nilsson i Östersund, och jag har fått motsatt uppfattning — att vår riksplan är betydligt överlägsen regeringens proposition. Men låt oss inte tvista om den saken; där är vi rätt jämställda. Men skall vi tala om vad folk har för intryck av t.ex. ortsklassificeringen kan jag bara åberopa den uppvaktning som gjordes här — främst hos oss som är länsrepresentanter från Norrbotten men också hos representanter för inrikesutskottet. I en enda kommun i vårt land hade man samlat in 3 500 namnunderskrifter för att visa att människorna vill ta avstånd från ortsklassificeringen. Jag tycker det säger litet mer än det som herr Nilsson relaterar från sina möten. Genom att jag anfört detta blir det litet mer balans i debatten och inte en så ensidig spegling av tyckandet. En massa kommuner har också yttrat sig mot ortsklassificeringen — jag skall inte citera deras yttranden, men jag har dem här om det behövs. Herr Nilsson i Östersund förde ett annat intressant resonemang. Han sade att centern föreslår en större satsning i skogslänen, och det är riktigt. Men så tillade han att detta är verklighetsfrämmande. Jag kan tala om för herr Nilsson i Östersund att centerns riksplan för skogslänen — de fem Norrlandslänen, Kopparbergs län och Värmlands län — stämmer rätt väl överens med länsstyrelsernas målsättning. Beträffande Jämtlands län stämmer den också mycket väl. Och herr Nilsson har ju själv varit med om att skriva under på det mål som har satts för Jämtland. Tala nu om i kammaren, herr Nilsson, vad det är för skillnad mellan att ha en mening i länsstyrelsen i Östersund om hur mycket folk som behövs för att klara servicen och att här i kammaren ta ställning till dessa frågor! Låt mig beträffande marknadskrafterna hänvisa till s. 55 i inrikesutskottets betänkande, där det redogörs för åtgärdspaketet i vår motion. Herr Mattsson i Skee kommer att gå närmare in på det. Vi har pekat på behovet av ytterligare sysselsättningstillfällen i skogslänen. Utskottet delar vår uppfattning och säger att det är bra att centern har tagit upp förslaget om statliga företag. Utskottet understryker alltså angelägenheten av detta initiativ.
Nr 145 Herr talman! Jag har, herr Stridsman, ingen absolut respekt för Fredagen den namninsamlingar — som bekant kan de tillkomma på olika sätt. Jag tror — 15 december 1972 inte att man skall ta dem till intäkt för att ortsklassificeringen skulle vara - ett felaktigt instrument i regionalpolitiken. Jag vill fråga herr Stridsman: Vad har centerpartiet för alternativ till de arbetsmarknader som vi vill bygga upp? Man vill väl ändå satsa på den nuvarande ortsstrukturen, och då kommer man att få väldigt svaga arbetsmarknader, som inte står rycken för suget från storstadsområdena. Jag tror att jag utan vidare kan säga att om centern fick gehör för sin filosofi när det gäller att bygga upp orter i länen skulle det bli en ännu starkare utflyttning från de drabbade länen till storstäderna. Jag står för mitt yttrande att centerpartiet saknar markkontakt. Man skall inte anföra som bevis enskilda län där man har kommit i närheten av länsprogrammens och regeringsförslagets befolkningsramar — även en blind höna kan ju hitta ett korn. Vad jag vände mig mot var att man lovar de sju skogslänen en befolkningsökning på 100 000 personer fram till 1980 utan att presentera några andra medel än vad som finns i propositionen. Det är helt enkelt omöjligt att få den tillströmningen av människor, om man samtidigt vill klara den undersysselsättning och den arbetslöshet som redan finns där uppe. Man måste ju ändå klara sysselsättningen för de människor som bor där innan man börjar tala om att flytta tiotusentals människor till dessa drabbade områden.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund knöt an till mitt tal om att optimism och hoppfullhet som används i sammanhang där det gäller att dämpa opinionen icke kan tjäna folkets syfte. Jag är anhängare av opitimismen som princip — det är ju självklart att man måste vara. Men optimismen i Jämtlands län, herr Nilsson, har tagit sig sådana uttryck att ni från 1965 till 1970 enligt arbetskraftsundersökningen har förlorat 6 653 förvärvsarbetande. I mitt eget län är förlusten under samma fem år 9 965.

Jag skulle kunna lämna en hel rad exempel på hur det har gått till i Norrland, t.ex. i Ådalen. SCA har haft stor nytta av optimismen när man har lagt ned sina företag. Man har sagt: Nu skall vi bygga ett nytt pappersbruk, vi väntar bara något år. Så blir det inte pappersbruk. Nu skickar vi dit geologer, säger man, nu skall vi titta efter huruvida vi inte kan planera fabriken på ett annat markområde. Och så kommer hoppfullheten och optimismen tillbaka. Det går två år, men det blir inget pappersbruk. Sedan gör man nya förordningar, och så skriver tidningarna: Nu kommer det nya pappersbruket! Så kan man hålla på i sex år, och till slut blir det inget pappersbruk alls. Under den tiden har Kramfors 209 Fredagen den Det är samhället som förlorar på denna hoppfullhet. Då, menar jag, 15 december 1972 — tjänar optimismen inte folkets syften.
ling och hushållning Herr talman! Vi kanske inte skall tvista om det här med namnundermed mark och vatskrifter, men när herr Nilsson i Östersund drog upp ett resonemang om ten hur illa man tycker om centerns riksplan och hur bra man tycker om regeringens proposition beträffande ortskla: såg jag att det fanns anledning att i alla fall visa på någonting konkret. Då visade jag just på de här 3 500 som med sina namnunderskrifter tog helt avstånd från ortsklassificeringen. Nog om detta. Sedan vill jag fråga herr Nilsson i Östersund än en gång: Hur är det, står herr Nilsson fast vid vad han sagt i länsstyrelsen i Jämtlands län? Där har herr Nilsson sagt att man behöver ett befolkningstal på ca 139 000 för att klara minimiservicen i de olika delarna av det stora länet. Men när han kommer hit till riksdagen går det plötsligt bra att sänka ambitionsgraden med 10 000—15 000 invånare. Det är klart att är man i Stockholm är det långt till Jämtland, men är man i Jämtland och skall ta ställning till frågorna, då motiv för att slopa ortsstrukturerna och låta de människor som bor i ämma och se hur orten och länet är man också närmare problemen. Där har vi ett av våra respektive regioner få vara med och be fungerar. Det här med Skellefteå var ett gott exempel som herr Nilsson i Östersund tog fram. Herr Gustafsson i Byske skall ta upp den frågan, men änge Skellefteå var klassificerat som regionalt centrum låt mig säga att så tyckte man sig där inte ha någon framtid. Allting var mörkt. Men så fort vi i utskottet enhälligt hade gått in för att lyfta upp Skellefteå till primärt centrum ansåg man sig ha en ljus framtid. Varför ta till centralt att man på en ort den ena stunden känner sig stå på ruinens brant och den andra stunden menar sig kunna se ljust på framtiden? Det är just detta system som vi från centern vill gå emot. Det kan inte vara praktisk politik att vi här i riksdagen skall sitta och bestämma de
Herr talman! Jag konstaterar att centerns resonemang är lika oklart i fråga om ortklassificeringen som det har varit på en hel rad andra punkter i detta utskottsbetänkande. Vi har använt åtskillig tid inom utskottet för att få klara besked men icke lyckats få ana. Jag tycker att det här resonemanget som herr Stridsman för också påminner om det dunkelt tänkta och det dunkelt sagda. Sedan har jag givetvis redovisat min inställning på hemmaplan när det gäller länsstyrelsen och Länsprogram 70. Det är ju ändå på det sättet, herr Stridsman, i alla sammanhang att man icke får allt vad man önskar om man sätter målet högt. Det skulle vara orimligt om varje krav i . Vi måste få en sammanvägning av dessa program, eftersom de ekonomiska resurserna sätter bestämda gränser. Vi lever inte i ett land som består av 24 eller 25 delstater där vi handlar suveränt, utan vi måste överlåta sammanvägningen åt regeringen. — Nr 145 Och jag måste säga att vi är nöjda med det arbete som gjorts. Fredagen den Så bara några ord om optimism. Jag nämnde detta därför att man ofta — 15 december 1972 möter en mycket djup pessimism, speciellt från de borgerliga partierna, Rts när det gäller lokaliseringsarbetet på det lokala planet. Jag vill hävda att Regional HeyeckA det är till skada för detta jobb. Man bör visa optimism. Man bör lita på ling och hushållning sig själv, då tror jag att man har förutsättningar att lyckas bättre. med mark och vat Beträffande Jämtlands län, herr Lorentzon, är vi optimistiska efter de ten mycket kraftfulla satsningar som regeringen har gjort på länet och speciellt på dess primära centrum, Östersund.

Herr talman! Debatten har nu pågått i tretton timmar, och än är endast en fjärdedel av talarlistan avverkad. Det vittnar i och för sig om ett utomordentligt intresse för dessa mycket stora frågor. Men att vi skall behandla denna riksdags och flera riksdagars i särklass största frågekomplex i det allra yttersta slutskedet av riksdagen, det vittnar, måste jag säga, om en mycket dålig planering. Det gäller inte planeringen från riksdagens och utskottens sida. Utskotten, och speciellt deras sekretariat, har lagt ned ett utomordentligt arbete. Men jag riktar den kritiken mot planeringen i Kungl. Maj:ts kansli. Det borde väl varit möjligt att presentera dessa förslag, som man i alla fall har arbetat med i flera år, vid höstriksdagens början så att de kunnat behandlas ännu mera grundligt i utskotten. Det är ju saker av allra största intresse, som vi allesammans som arbetat i utskotten har varit synnerligen intresserade av. Men arbetet har fått forceras på ett sätt som knappast är önskvärt. Så blir det till sist en behandling alldeles i slutskedet av Ör att vi får gå in i julveckan och fortsätta behandlingen. Och jag måste säga att när det som här gäller planeringsfrågor borde det inte vara något orimligt krav att regeringen skulle ha planerat sitt eget arbete så att materialet kunnat överlämnas till riksdagen och utskotten i tid. Låt mig sedan gå över på frågorna på planeringen för mark och vatten. Det är frågor om — som här har sagts vid flera tillfällen — våra knappa riksdagen — mycket talar väl resurser av naturtillgångar. I och för sig måste vi väl ändå konstatera att på de här områdena är vårt land mera gynnat än de flesta andra länder i fråga om resurser. Vi är ju ett till arealen stort land och befolkningen är liten. Gör man en enkel beräkning av hur mycket mark som egentligen finns till varje svensk medborgare, så finner man att det inte precis är några föraktliga arealer. Man kommer fram till att det är drygt 50 000 kvadratmeter eller, i gammalt mått mätt, drygt 10 tunnland för var och en, och till varje normalfamilj blir det en areal på 30 tunnland. Det är klart att en stor del av denna areal inte är tillgänglig i vanlig mening. Den regionala obalansen gör ju att det blir ett hårt tryck på vissa områden. I andra, mycket stora områden finns det utomordentligt gott om högklas Nr 145 sig mark för olika ändamål. I och för sig borde ju bekymren i vårt land jämfört med bekymren på Fredagen den I så EL E många andra håll vara relativt lätta att tillfredsställa. Det borde inte vara 15 december 1972 Å U Å , 5 pa ; så omöjligt att finna lösningar där man även i ett starkt industrialiserat samhälle ändå kan bemästra mycket av det som tekniken åstadkommer i form av föroreningar, buller osv. Vi får hoppas att tekniken i framtiden mera skall kunna användas till förbättringar även på den miljömässiga sidan än till så pass mycket förstörelse som den har åstadkommit under år som gått. Jag tänkte egentligen bara göra några reflexioner i anslutning till vad som står under rubriken ”Medel att åstadkomma en lämplig glesbebyggelseutveckling” på s. 34 i civilutskottets betänkande. Vi i utskottet har funnit att Kungl. Maj:ts förslag förefaller vara i stort sett tillfredsställande. Vi har gjort vissa skrivningar som vi menar skulle ytterligare förstärka propositionsskrivningen, och vi har besvarat motioner på ett sätt som enligt vår uppfattning skulle ytterligare klara ut vad som bör gälla. Jag tror det är mycket väsentligt att understryka detta, och jag hälsar med tillfredsställelse vissa förklaringar som statsrådet Lundkvist har lämnat här tidigare under debatten när det gäller glesbebyggelsemöjligheterna. De lagar och stadgor som skall reglera förhållandena på det här området är ju utformade på det sättet att väldigt mycket till sist kommer att hänga på uttolkarna av dessa lagar och stadgor. Många har tyvärr tolkat det beslut som fattades förra året som en mycket hård begränsning av möjligheterna till glesbebyggelse. Jag avser då inte ersättningen för förlorad rätt till glesbebyggelse utan själva möjligheten att över huvud taget bygga glest, oavsett om det gäller fritidshus eller årsbostäder. Jag vill emellertid understryka att så som utskottet och jag har tolkat skrivningarna i propositionen är detta inte avsikten. Givetvis är det också mycket väsentligt att den bebyggelsen inte stannar upp i avvaktan på översiktsplaner o. d. Det är viktigt dels därför att det finns ett så stort intresse att skaffa sig sådana stugor, dels och inte minst därför att det är mycket väsentligt att vi så långt som möjligt utnyttjar alla sysselsättningsobjekt.

Det är uppenbart att höga markvärden kan intressera bara ett fåtal. Men det kan ju också bli fråga om att beröva en mindre jordbrukare värdet på hans egendom. Låt mig som exempel ta att vi har en liten gård som jordbrukets rationaliseringsmyndigheter har klassificerat som en gård som inte skall bestå som jordbruk. Den är då utestängd från alla möjligheter till lån och bidrag, som en jordbruksegendom som skall bestå kan få del av. Om då den gröna eller skall vi säga den röda handen lägger sig över denna gård vid planeringen, innebär det att det inte går att avstycka någon tomt. Det intrång som det allmänna gör är kanske inte större än att marken i fortsättningen kan användas på samma sätt som hittills. Detta hindras emellertid av bestämmelser och kungörelser från andra myndigheter. I själva verket innebär ju en vägran att inlösa egendomen att värdet är borta. Om avstyckning för glesbebyggelse på vissa områden av fastigheten förbjuds under det att detta tillåts på andra områden, är naturligtvis problemen annorlunda. Det är inte detta vi syftar på i motionsyrkandena och i vår reservation, utan just den situation som jag här beskrev och som utan tvivel kommer att uppstå på åtskilliga håll.

I det senare replikskiftet verkade statsrådet Lundkvist något försiktigare i sina uttalanden, och jag vill gärna uttrycka den förhoppningen att det på detta område skall bli möjligt att komma fram till lösningar som framstår som rimliga för båda parter. Det är ju här fråga om ett fortsatt utvecklingsarbete, och det blir väl fråga om ett fortsatt lagstiftningsarbete. Men det blir framför allt fråga om en fortsatt tillämpning av de lagar som vi nu skall anta. Det är utan tvivel mycket väsentligt att det skapas bästa möjliga förhållanden mellan den bofasta befolkningen, alltså markägarna, och dem som skall utöva det rörliga friluftslivet. Ifrån centerns sida vill vi alldeles bestämt försäkra att vi inte har något behov av att slå vakt om markspekulanter. Men man bör inte stämpla varje markägare som eventuellt anser att det är rimligt att få någon ersättning för det intrång som görs på marken såsom markspekulant. Jag anser att man bör vara rätt försiktig över huvud taget med att använda uttrycket ”markspekulant”. Jag vill vidare säga att det är uppenbart att det i vissa fall förekommer att markpriserna inverkar på den höga hyresnivån. Jag tror jag vågar säga att markkostnaderna utgör en mindre del av de samlade kostnaderna för bostäderna än någonsin tidigare. Men regeringen är naturligtvis djupt bekymrad över den hårda kritik som riktas mot regering, riksdag och andra instanser för de höga bostadskostnaderna.

Jag vill än en gång understryka att jag hoppas att det skall gå att i bästa möjliga samförstånd lösa i varje fall en mycket väsentlig del av de utomordentligt viktiga frågor som rör dispositionen av våra marktillgångar.

Herr talman! Jag skall be att få ta upp två frågor som inte har någonting med varandra att göra, men genom att ta upp dem samtidigt hoppas jag att kunna ge mitt anförande den regionala balans som vi alla i dag är så ense om att åstadkomma. Jag skall tala om Storstockholm och Mellanljusnan. Hur klart är sambandet mellan storstädernas kraftiga expansion och avfolkningsproblemen i andra delar av landet? Att döma av i varje fall en del av den regionalpolitiska debatten är sambandet ganska givet; suget från storstadsområdena — framför allt Stockholmsregionen — är avfolkningsproblemets andra sida. Men så enkel är inte bilden. Vi kan ta 1970 som åskådningsexempel. Då var det inte mindre än 740 000 människor i det här landet som flyttade, vilket i andel av totalbefolkningen inom parentes sagt innebär samma rörlighet som vi hade på 1930-talet. Av dem som flyttade det året bytte 35 procent uppehållsort inom samma kommun =— det har ni sett i propositionen. 26 procent flyttade över kommungränserna men höll sig inom samma län. 11 procent flyttade till något angränsande län, och bara 1/4 flyttade till avlägsna län. Resten — ca 4 procent — var emigration. Summan av dessa siffror blir att av de här 740 000 människorna som bytte hemort 1970 var det bara 14 000, alltså ca 2 procent, som flyttade från ett län till ett annat. Av dessa 14 000 var det ungefär 1 3 var det bara något mer än hälften som kom från de s.k. skogslänen. Med andra ord: Av den totala omflyttningen svarar Stockholmsregionens flyttningsvinst det här året gentemot de egentliga avfolkningsområdena för mindre än en procent. Det är riktigt att Stockholmsregionen under 1960-talet stått för en ganska stor del av folkökningen i landet. Men den folkökningen beror till mycket mindre del än man föreställer sig på flyttning till Stockholm från andra delar av landet utan i stor och stigande omfattning på ett högt födelsetal i Stockholm och på en i varje fall under 1960-talet hög invandring från utlandet. Jag kan fortsätta med exempel från 1970. Av de 22 000 människor som Stockholms län ökade sin befolkning med detta år kom 17 000 via födelsenetto och invandring från utlandet Jag har inte nämnt dessa siffror för att bevisa att det är fel att säga att Stockholm under de senaste decennierna haft en stark befolkningstillväxt. Det gäller ju storstäderna över huvud taget. Jag har inte heller velat ifrågasätta att det är en riktig och viktig del i den regionalpolitiska målsättningen att dämpa storstadstillväxten, om den nu efter den nedgång i expansionstakten som vi förmärkt under de senaste ett och ett halvt åren skulle komma i gång igen. Jag har bara velat sätta in folkökningen i Stockholmsområdet i sitt riktiga sammanhang och visa hur felaktig den beskrivning är som försöker göra gällande att ökningen i Stockholmsområdet i huvudsak sker på bekostnad av avfolkningslänen Jag sade att vi måste vara beredda att dämpa storstadstillväxten, om den skjuter fart igen. Alla tror vi väl att lågkonjunkturen så småningom skall vända i en högkonjunktur — en uppgång i varje fall. Men det är långt ifrån säkert, såvitt jag kan förstå, att vi därför automatiskt får en ny och snabb befolkningstillväxt i storstadsområdena. Under 1971 skedde en mindre utflyttning från Stockholms län, och fram till september i år hade länet en flyttningsförlust på närmare 8 000 personer. Den totala folkökningen när året är slut kommer möjligen att bli lägre än länets födelsenetto. Denna utveckling innebär ett. brant avsteg från tidigare utveckling, men tendensen är inte alldeles ny. Den har faktiskt funnits, om än inte så väldigt märkbar, under hela 1960-talet. Åren 1960—1965 hade vi tidvis en mycket stor utländsk invandring, ett högt födelsetal och en ganska stor inflyttning från övriga delar av landet. Åren 1966—1970 var bilden delvis en annan. Invandringen utifrån var extremt hög, i varje fall under vissa av åren, men födelsetalet och inflyttningen från övriga Sverige gick ned. Vad som kommer att hända under 1970-talet blir naturligtvis delvis beroende på hur många av de regionalpolitiska paroller, som vi skall besluta om efter denna debatt, som kommer att omsättas i praktisk handling. Men väldigt mycket kommer också att hänga på vad som händer med invandringen. Om den vet vi faktiskt inte särskilt mycket. Den kan vi inte heller påverka i särskild stor utsträckning. Den beror i mycket hög grad på faktorer som vi inte bestämmer, inte minst givetvis av den internationella konjunkturen både i de länder invandrarna kommer ifrån och i de länder, framför allt i Västeuropa, som så att säga konkurrerar med Sverige om dessa invandrare. Det är högst osannolikt och inte alls troligt att Stockholmsregionen kommer att öka med de 200 000 människor som man har hotat med i denna debatt. Det vore direkt oansvarigt, såvitt jag kan förstå, att såsom grund för den kommunala planeringen utgå från den låga tillväxttakt som vi hade under det extrema lågkonjunkturåret 1941. Men det är precis vad man skulle tvingas göra, om man accepterade den målsättning som förts fram på sina håll att i Stockholm bara tillåta en folkökning som motsvarar länets födelsenetto. Det kan man inte göra utan att det i så fall får konsekvenser för de sociala och ekonomiska villkoren för människorna i detta område. Menar man något allvar med detta, måste man t.ex. rekommendera en drastisk nedskärning av bostadsbyggandet samt en ganska drastisk uppbromsning av trafikbyggandet och av sjukvården. Man måste förmodligen sätta in den etableringskontroll som har diskuterats ganska mycket. Följderna av dessa åtgärder blir en återgång till den bostadsbrist vi känner alltför väl igen från tidigare år. Det kommer att innebära en sämre trafikmiljö för de människor som bor här. Det kommer att innebära nya vårdköer och en fortsatt snedvridning av den arbetsmarknad som redan i dag i detta område kännetecknas av att man har en alltför stor och växande andel av förvaltningstjänster och en väldigt liten och minskande andel arbetstillfällen i den egentliga industrin. Herr talman! Jag skulle därefter vilja övergå till det andra ämnet — Mellanljusnan och dess samband med riksplaneringen. Det mest centrala i riksplaneringen är att bevara särskilt värdefulla naturområden. Tillväxtkrav, rationaliseringar och befolkningsflyttningar tar ju inte automatiskt någon hänsyn till miljön och till människornas berättigade krav på områden där man kan uppleva skönhetsvärden och orörd natur, där man kan tillbringa sin fritid utan att störas av buller och föroreningar. Vi har haft en stark betoning på den ekonomiska tillväxten i det här landet, och vi har haft det med rätta. Den har varit förutsättningen för vårt välstånd. Levnadsstandarden har ökat, men vi har också fått betala ett pris för den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen; ett pris i form av miljöförstöring och exploatering av värdefulla naturområden, ökad stress och nya sociala problem. Men denna motsättning mellan tillväxt och miljö behöver självfallet inte vara total. Genom en målmedveten social styrning av marknadsekonomin är det möjligt att undvika åtskilliga av de negativa verkningar på miljön som skulle uppstå i en helt fri ekonomi. För detta krävs en klar viljeinriktning och en målmedveten satsning på miljöpolitiken. Finns den viljan kan riksplaneringen bli ett mycket värdefullt medel. I huvudsak tycker vi väl att regeringsförslaget speglar en sådan vilja, men på vissa områden andas det tveksamhet. De föreslagna skyddsområdena bör, menar vi, betraktas som minimikrav. Inventeringsoch utredningsarbetet måste gå vidare och leda fram till att ytterligare värdefulla naturområden längs kusterna i fjällvärlden och i inlandet kan skyddas. De ekologiska principerna måste vidareutvecklas, all tänkbar hänsyn måste tas till de risker från ekologisk synpunkt som yppas när det gäller t.ex. tillåtligheten av utsläpp av föroreningar. Det går inte att nöja sig med vad civilministern säger i propositionen, att hänsynstaganden till ekologiska faktorer bara kan bli begränsade. De ekologiska principerna måste bli, menar vi, ett övergripande mål, där den ekonomiska politiken måste föras inom de ramar som våra kunskaper om ekologins lagar tillåter. Tveksamheten i inriktningen kanske är mest framträdande när det gäller den fortsatta utbyggnaden av våra älvar. Vi är alla överens om att Vindelälven, Piteälv och Torne älv skall sparas. Men det är inte tillräckligt. Vi har nu nått så långt att endast några få älvoch sjösystem är outbyggda, och nu måste vi vara beredda att sätta en gräns. Det uttrycker vi på det viset att hittills orörda älvoch sjösystem måste skyddas mot utbyggnad. Det innebär att vi inte kan acceptera en utbyggnad av Kalix älv eller en utbyggnad av oexploaterade källflöden och biflöden och längre sammanhängande outbyggda delar av i övrigt utbyggda älvar. Mellanljusnan är just ett sådant fall, som faller inom den senare kategorin, alltså en älv där man i och för sig redan byggt ut men där det finns ett långt sammanhängande orört område mellan två sådana Vi anser att den här principen bör slås fast som en riktlinje för det fortsatta riksplanearbetet på samma sätt som det slås fast att kraftigt nedsmutsande industrier inte skall tillåtas i vissa kustområden. Riksplaneringen ger metoder och möjligheter att skydda de här områdena, t.ex. genom att kommunerna kan upprätta generalplaner för de områden som berörs av tänkta kraftverksutbyggnader. Vår reservation innebär alltså ett klart ställningstagande i fråga om just den typen av utbyggnader. Den innebär, om man som en planeringsriktlinje antar att de här älvarna skall lämnas orörda, att riksdagen anger en målsättning som regeringen då givetvis måste följa upp och som i de konkreta fall vi diskuterar innebär att Mellanljusnan och Västerdalälven och andra aktuella älvar kan skyddas. Utskottsmajoriteten berör märkligt nog inte detta viktiga område. Man tar egentligen inte alls upp sakfrågan — frågan om att etablera sådana planeringsriktlinjer. Det enda man har att säga är att regeringen skall ges möjlighet att pröva vattenmål som påbörjats på basis av den gamla vattenlagen. Det är såvitt vi kan förstå en rent formell historia. Utskottsmajoriteten lovar ingenting, vare sig om Ljusnan eller om andra värdefulla älvoch sjösystem. Att ställa den av utskottet föreslagna lagändringen mot vår reservation, som innebär ett ställningstagande i sakfrågan, verkar också på sitt sätt ganska ologiskt. Om det nu är en uträkning eller ett olycksfall det kan ju diskuteras, men kvar står att utskottsmajoriteten faktiskt inte tar någon ställning i den sakfråga, som engagerat så många människor.

Erik Tobé har visat detta, bl.a. genom att hänvisa till vad som står i den proposition som togs i anslutning till expropriationslagen förra året. Det finns mycket starka argument för ett ställningstagande om stopp för utbyggnad av orörda älvoch sjösystem och mycket starka argument också i de här konkreta fallen. Vattenkraftbyggnadsepoken lider mot sitt slut. Det är de flesta numera överens om. Visst går det att bygga ut ytterligare också där lönsamheten, om man ser det rent företagsekonomiskt, är ganska liten eller inte finns alls. Det går att bygga ut det lilla vi har, men man kan fråga sig om det verkligen är nödvändigt. På den frågan verkar svaret kunna vara ett entydigt nej. Vattenkraften har uppenbarligen spelat ut sin dominerande roll som central källa för energitillskott. Det har framgått av uppgifter att de fyra kärnkraftsaggregat som nu är i gång eller under byggnad kommer att kunna producera lika mycket ström under två dagar som Mellanljusnan och de kraftverk som nu planeras skulle kunna prestera under ett helt år. De fyra planerade kraftverken i Mellanljusnan beräknas få en effekt av 115 MW. Den totala disponibla elkraften i våra kraftverk beräknas 1975 vara 20 000 MW och 1990 ca 48 000. Det visar ändå ganska klart hur betydelselös den här utbyggnaden är ur kraftförsörjningssynpunkt. Ser man till de andra outbyggda älvoch sjösystem, som vi vill inbegripa i vår planeringsriktlinje, så är det samma sak där. Tillskottet skulle där bli ytterst marginellt, nästan mer eller mindre negligeabelt. Lönsamheten är också tvivelaktig, även om man bortser från de miljövärden som är svåra att uttrycka i kronor. De aktuella utbyggnaderna i Kalix älv skulle kräva extra statsbidrag för att ge normal förräntning, Nr 145 och detsamma gäller samtliga de projekt som redovisas till Vattenfalls Fredagen den utredning om 1970-talets vattenkraftsutbyggnad i Norrland. Utbyggna 15 december 1972 den av Västerdalälven, som skulle göras i enskild regi, skulle också enligt SNARARE ANANEv Ri Vattenfalls tidigare utredningar bli klart olönsamma. Regional utveck Man förlorar också ganska mycket på att göra dessa utbyggnader. De ling och hushållning betyder mycket för forskningen och för friluftsliv, de betyder mycket för med mark och vat fiske och rekreation och de betyder mycket för de människor, som upplever de älvdalar det är fråga om som omistliga värden. Riksplanering är att se långsiktigt. I ett långsiktigt perspektiv blir som jag just har utvecklat krafttillskottet från de orörda älvoch sjösystemen mycket obetydligt. Vad det handlar om är att fastställa riktlinjer för det fortsatta utnyttjandet av mark och vatten, inte bara att justera lagar och bygga upp planeringsformer. I framtiden kommer värderingen av orörd natur att öka ytterligare. Det är också alla mer eller mindre överens om nu. Då menar vi att vi inte kan ta på oss ansvaret att framstå som de snikna materialister, vilka för all framtid spolierar våra sista fria vatten Riksdagen har nu att välja mellan två slags beslut i denna fråga. Det ena är utskottsmajoritetens förslag, som gäller en procedurfråga om hur Mellanljusnanfallet och andra sådana här utbyggnadsfall, som är under prövning av någon vattendomstol, skall handläggas, och det andra är reservationen, som innebär ett klart och entydigt nej till exploatering av våra kvarvarande ännu orörda älvoch sjösystem. För min del, herr talman, är det valet mycket lätt, och jag ber att få yrka bifall till